Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Bergman säger att det länge har funnits en värdegemenskap i markoch planfrågor mellan flera av partierna i riksdagen. Och jag utgår ifrån att Per Bergman är angelägen om att den skall bibehållas. Min inställning är i varje fall helt klar. Men jag tycker också att en kommande planoch byggnadslagstiftning är en så viktig reform, att man bör eftersträva så bred uppslutning som möjligt bland remissinstanserna när förslaget en dag kommer. Det är av den anledningen som jag har valt att göra vissa omarbetningar — just därför att det kom kritik från de tunga remissinstanser som jag förut har nämnt. Men om man ser på när det här bygglagarbetet började så finner man att direktiven gavs redan i mars 1968. Sedan har arbetet pågått. Jag utgår ifrån att det pågått intensivt hela tiden. Detta tyder på att det gäller ganska knepiga frågor. Och när jag efter de kontakter jag haft funnit att man måste fundera litet längre på detta än vad jag hade möjligheter att göra i december förra året må det väl vara mig förlåtet att också ta den tiden i anspråk. Men jag kan säga att vi inte skall låta det gå så många årstider som den förra regeringen gjorde. Jag vill emellertid understryka att vi har det arbete som utförts tidigare i botten — det är kompletteringar och översyn som behöver göras. Att jag sade ungefär detsamma nu i svaret som i Sundsvallstalet är väl rätt naturligt — jag har ju inte ändrat några uppfattningar sedan dess. När det gäller att ingen fått reda på att arbetet skulle ta längre tid vill jag säga att av någon förunderlig anledning är journalister ganska ointresserade. Jag nämnde faktiskt detta till journalister i maj månad, men ingen nappade på det och skrev någonting om det. Sedan upprepade jag det i Karlstad i juni månad. Jag skall inte lämna uppgift om någon tidsplan här. Jag valde att säga att jag inte kunde tala om exakt när arbetet skulle bli klart. Och i det faktum att jag inte talar om någon tidsplan skall man se att vi inte tänker ta alltför lång tid på oss för att få det här klart och kunna skicka ut en promemoria på bred remiss.
Herr talman! Det fanns ju tillfälle att lämna besked när vi debatterade i kammaren i maj månad. Men låt det vara som det är med den saken. Det finns ingen som helst jämförelse att göra med det utredningsarbete som bedrevs av den av den tidigare regeringen tillsatta kommittén, det remissarbete som detta föranledde och det beredningsarbete som pågick därefter. Det förelåg en långt framskriden promemoria men utan lagtext — det var alla medvetna om. Det kvarstod kanske några månader eller något kvartal för att få det hela färdigt. Jag vill minnas att jag i december råkade säga att en ny regering självklart måste ha en viss tid på sig, men att ett extra kvartal borde räcka för att kunna slutföra arbetet. Man känner oro i kroppen när man vet hur materialet ser ut och vilka förutsättningar som finns, samtidigt som man ser att det kommer att bli ett dröjsmål. Med tanke på regeringens sammansättning och med tanke på den nästan odrägliga aktiviteten hos Svenska Dagbladet, Fastighetsägareföreningen, Entreprenörföreningen och alla de intressenter som finns på den sidan är det klart att man känner en sådan oro. Men jag är glad att Elvy Olsson nu har givit ett klart besked om att hon i de här frågorna intar samma ståndpunkt som tidigare — det känns tryggt.

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en skyndsam översyn görs beträffande samexistens av bo städer och rationell jordbruksdrift. Jag vill först nämna att jag med anledning av en liknande interpellation i fjol av Anton Fågelsbo har låtit undersöka möjligheten att använda s.k. luktservitut som medel att komma till rätta med de problem som tas upp i interpellationen. Undersökningen visar enligt min mening att servitut av detta slag har ett mycket begränsat värde när det gäller att reglera konflikter mellan bostadsbebyggelse och ett närbeläget jordbruk. Interpellationen har emellertid ett betydligt vidare syfte, nämligen att det skall skapas regler som generellt löser konflikter mellan bostäder och rationell jordbruksdrift. Tillkomsten av ny bebyggelse måste, oavsett var den skall lokaliseras, föregås av en lämplighetsprövning. Större djuranläggningar kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. Frågor om markanvändning i vid bemärkelse behandlas i det arbete med en reform av byggnadslagstiftningen som bedrivs i bostadsdepartementet. Bl. a. kommer den översiktliga planeringen att ges en mer framskjuten plats i beslutsprocessen. Underlaget för beslut i lokaliseringsfrågor kan därmed bli bättre. På grund av att förhållandena skiftar så starkt från fall till fall måste lagstiftningen ge de tillämpande myndigheterna ganska stort utrymme att göra den lämpligaste avvägningen. För att man skall kunna införa den typ av reglering som Anton Fågelsbo efterlyser måste man vara beredd att ge regler för intresseavvägningen också mellan bostadsbyggande och andra slag av verksamheter som påverkar miljön. Man skulle därmed binda myndigheterna i alltför stor utsträckning, och man skulle förlora den smidighet i tillämpningen som är önskvärd. Problemet är alltså sådant att det inte i första hand bör lösas genom lagstiftning. I stället bör det vara de tillämpande myndigheternas sak att i varje enskilt fall avgöra om den avsedda bebyggelsen kan godtas. Det är givet att lämplighetsbedömningen ibland kan leda till att ett bostadshus accepteras, även om ett visst begränsat intrång i miljön kan tänkas uppkomma. Det är ju stor skillnad på graden av störningar från jordbruk med traditionella driftsformer och från företag med t.ex. stora slaktsvinsbesättningar. Min förhoppning är att den ändring av 5 § byggnadslagen som trädde i kraft den 1 juli i år kan leda till ökade möjligheter att bygga på jordbruksfastigheter och att därvid normal lukt inte skall få lägga hinder i vägen. I proposition 1976/77:122, som innehöll förslag till denna lagändring, finns det uttalanden som innebär att man i vissa fall kan och bör lokalisera den kompletterande bebyggelsen en bit ifrån jordbruksfastighetens brukningscentrum. Därigenom bör man kunna klara en del problem, t.ex. av den art som Anton Fågelsbo nämner.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Elvy Olsson få framföra ett tack för att jag har fått min interpellation besvarad. Bostadsministern anför att jag för ett år sedan interpellerade om möj ligheten att införa s.k. luktservitut för att komma till rätta med samexistens mellan bostadsbyggande och rationell lantbruksdrift. Nu säger statsrådet att den undersökning som gjorts i frågan visar att ett luktservitut har ett begränsat värde. Det håller jag med om, eftersom också jag har gjort vissa undersökningar. Vi vet att ett luktservitut är någonting som belastar bara en fastighet som blivit avstyckad från en jordbruksfastighet, och att andra bostadsfastigheter kan komma med erinringar. Jag har därför utvecklat den här frågan och gått längre, nämligen till att det skall skapas generella regler som löser de konflikter som hittills har uppstått på det här området. Att större djuranläggningar, vilket sägs i svaret, kräver tillstånd i enlighet med miljöskyddslagen anser jag också vara fullt riktigt. Men det finns ett mycket stort antal fall där lantbruksnämnder känt sig föranlåtna att, med den tolkning av lagen som de kommit fram till, avstyrka avstyckning av bostadstomt från jordbruksfastighet, kanske till en nära anhörig till fastighetsägaren. Jag har faktiskt från en lantbruksnämnd fått en hel bunt sådana avslagna ansökningar om avstyckning från ett antal jordbruksfastigheter. Anledningen är alltså att den tolkning av lagen som man kommit fram till bör vara den rätta. Ett annat exempel, som i viss mån berör det här området: Vid ett lantbruk började ägaren bygga ett svinstall för smågrisuppfödning. Det var inte alls någon stor anläggning. En person från en centralort hade ett par år tidigare köpt ett fritidshus som gränsade till denna fastighet. Han gjorde en anmälan till vederbörande länsstyrelse om att detta svinstall inte borde få byggas. Problem av den art jag här påtalat, alltså dessa två liknande fall, bör enligt det svar jag fått inte i första hand lösas genom lagstiftning. Men, statsrådet Elvy Olsson, det är ju tolkningen av nu gällande lag som är orsaken till att man fått dessa problem. Visst vore det bra med sunt förnuft och förståelse för att ett boende på landsbygden under vissa förhållanden kan innebära även nackdelar som inom vissa gränser måste accepteras av den som vill bosätta sig där. Jag är faktiskt övertygad om att en sådan accepterande inställning finns hos de allra flesta. Det sägs i svaret att den ändring av 5 § byggnadslagen, som trädde i kraft den 1 juli i år, kan leda till ökade möjligheter att bygga på jordbruksfastigheter och att därvid inte normal lukt skall få lägga hinder i vägen. Sist i svaret heter det att därigenom bör man klara en del av de problem, t.ex. av den art som jag tagit upp i min interpellation. Ja, egentligen var det positiva synpunkter jag fick av bostadsministern, och jag är säker på att detta också är ord som myndigheterna kommer att lyssna till.

Herr talman! Jörn Svensson har — mot bakgrunden av ett i massmedia under sommaren diskuterat fall — frågat mig om regeringen avser att initiera en allmän inspektion av förhållandena vid de psykiatriska institutionerna, när regeringen avser att låta riksdagen diskutera den psykiatriska vårdens principer och om regeringen anser att tvångslagen LSPV och det omfattande upphävandet av medborgerliga frioch rättigheter är tillfredsställande. Jag vill först erinra om den utveckling som har skett inom psykiatrin. Sedan 1950-talet har det kommit fram en rad nya medicinska preparat som har gjort det möjligt att bota eller förbättra patienter som tidigare skulle ha varit hänvisade till en i många fall livslång vistelse på sjukhus. Nya vårdoch behandlingsmetoder har kommit till, och försöksverksamhet pågår vid de flesta sjukhus för att förbättra vårdmöjligheterna för olika patientgrupper. Samtidigt har en upprustning, både materiellt och personellt, påbörjats inom denna vårdsektor. En omstrukturering av den psykiatriska vården har inletts. Den öppna vården byggs ut, och antalet vårdplatser inom den slutna akutsjukvården minskas. Landstingen har gjort betydande insatser för att höja standarden inom den psykiatriska vården. Jag vill här erinra om att statliga bidrag utgår enligt särskilda avtal mellan staten och landstingen för både driftoch investeringskostnader inom den sektor av den psykiatriska vården som tidigare hade staten som huvudman. Socialstyrelsen har ägnat psykiatrin stor uppmärksamhet.

Utmärkande för samtliga dessa utredningar är att tyngdpunkten i vårdorganisationen skall förskjutas från de nuvarande mentalsjukhusen till en decentraliserad och differentierad vård vid vårdcentraler, länsdelssjukhus och sjukhem. Behovet av ett ökat samarbete med socialoch arbetsvården betonas särskilt. Vid granskning av landstingens principplaner för hälsooch sjukvården försöker socialstyrelsen att se till att dessa intentioner så långt som möjligt förverkligas. Jag vill emellertid betona att det är landstingen som är huvudmän för den psykiatriska sjukvården liksom för den övriga sjuk vården. Det ankommer därför i första hand på landstingen att med utgångspunkt i lokala behov och förutsättningar planera sjukvården på ett lämpligt sätt. På grundval av nämnda utredningar och remissyttrandena över dessa fortsätter socialstyrelsen att bereda frågorna om den psykiatriska vårdens framtida utformning. Därvid behandlas den psykiatriska verksamhetens innehåll och avgränsning mot andra vårdområden samt vissa organisatoriska frågor och samordningsproblem. Socialstyrelsen räknar med att kunna redovisa resultatet av detta arbete i början av nästa år. Jag kommer därefter att skyndsamt ta ställning till hur ärendet skall handläggas i fortsättningen. Jag är väl medveten om att det föreligger stora problem inom den psykiatriska sjukvården. Sålunda är bristen på läkare och annan vårdpersonal fortfarande besvärande, och den utgör ofta ett hinder för att reformera och vidareutveckla vården. Socialdepartementets sjukvårdsdelegation ägnar emellertid stor uppmärksamhet åt rekryteringen av läkare till psykiatrin och försöker att på olika sätt främja denna bl.a. genom att prioritera psykiatrin vid fördelningen av utbildningsblock för specialistutbildning av läkare. Vad beträffar övrig sjukvårdspersonal vill jag erinra om att utredningen Vård 77 även behandlar vårdutbildningen inom den psykiatriska vården. Jag kan här också nämna att Svenska psykiatriska föreningen överväger förslag till åtgärder för att förbättra rekryteringen av läkare till psykiatrin. Enligt sjukvårdslagen har socialstyrelsen den högsta tillsynen över landstingskommunernas sjukvård. Denna tillsyn sker genom inspektioner. Under budgetåret 1975/76 inspekterades 24 institutioner av olika slag inom den psykiatriska vården. Det är angeläget att inspektionsverksamheten utökas. Enligt vad jag har inhämtat avser socialstyrelsen att intensifiera inspektionsverksamheten väsentligt. Målet är att psykiatriska sjukhus skall inspekteras en å två gånger om året och psykiatriska specialavdelningar för särskilt vårdkrävande patienter tre å fyra gånger årligen. Vid inspektionerna ges hela personalen och alla patienter tillfälle till enskilda samtal med överinspektören för den psykiatriska vården. Vid samtal med personalen diskuteras såväl vårdideologiska som rent praktiska frågor. Vid inspektionen ägnas särskild uppmärksamhet åt patienter som vistats länge på sjukhus. Lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall ses f.n. över av en särskild expertgrupp inom socialstyrelsen. Utredningsarbetet beräknas kunna redovisas till socialdepartementet under denna månad. Översynen berör bl.a. intagningsbestämmelser, regler om den fortsatta vården och behandlingen enligt lagen, utskrivning, tillsyn och de nuvarande utskrivningsnämndernas sammansättning. Expertgruppens förslag kommer att prövas av den arbetsgrupp som i samband med arbetet med den nya sociallagstiftningen nyligen har tillsatts av socialministern för att redovisa ett beslutsunderlag för regeringen i frågor om vård utan samtycke inom socialvård och sjukvård m.m. De omfattande förslag som har lagts fram av socialutredningen i dess slutbetänkande Socialtjänst och socialförsäkringstillägg remissbehandlas f. n. Vidare har 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande avlämnat ett betänkande i ämnet. Betänkandet remissbehandlas nu. Regeringen avser att ta ställning till frågan om en reformering av LSPV i samband med att socialutredningens och den s.k. Bexeliuskommitténs förslag övervägs. I avvaktan på resultatet av den översyn som nu pågår av LSPV vill jag inte uttala mig om enskildheter i detta regelsystem. Men jag har rent allmänt den uppfattningen att det är angeläget att snarast få till stånd en revision av lagen i syfte att stärka rättssäkerheten för den enskilde.

Herr talman! Jag ber att få tacka för interpellationssvaret. En bild gick i somras genom svenska massmedia — en bild av en kvinna i ett kalt rum, ensam, fastbunden, utlämnad åt en förnedrande och, såvitt jag förstår, vetenskapligt förkastlig behandling. Den chockbilden kunde ha inlett ett stort ifrågasättande av hur samhället behandlar dem som det stöter ut. Men massmedia svek, som vanligt. Fallet Elisabeth förblev ett enskilt fall, och chockbilden förbleknade. Jag skall inte här och nu tala om fallet Elisabeth, utan om de tusenden och tiotusenden som aldrig kom i massmedia, om det växande kollektiv av utstötta som i åratal har inneslutits i en brottslig tystnad av myndigheter och politiker. Skyldiga till den tystnaden är de ekonomiskt mäktiga, de som har makt att stöta ut. Skyldiga är de många läkare och specialister som tar utstötningen för given eller som saknar civilkurage att ropa ut missförhållandena, skyldiga är också denna kammares ledamöter, den majoritet vars bänkar alltid står tomma när de utstöttas situation skall diskuteras. I mer än tio år har riksdagen vägrat att ta sitt ansvar i denna fråga. År efter år har bl.a. vpk krävt en politisk debatt om målsättningen för behandling av de skilda grupper som stötts ut i samhället, men utan minsta resultat. Man har utrett och utrett, och man fortsätter att utreda och bereda. Det blir ord utan grundval, åtgärder utan ändamål, förslag utan klara värderingar, ett virrvarr av detaljer och specialistsynpunkter utan att några verkliga kärnpunkter berörs. Det hemska med allt detta utredande har varit att man aldrig har ställt de grundläggande frågorna, aldrig tagit upp sjukdomsbegreppet, aldrig kartlagt varför människor stöts ut, aldrig ifrågasatt mål och grundsyn för vården — och framför allt aldrig ställt det massiva tvånget och våldet från samhällets sida under diskussion. Den som nu till äventyrs hade hoppats att det i dag skulle komma ett politiskt betonat svar från statsrådet Troedsson har givetvis hoppats förgäves. Det svar som har avgetts är både politiskt och tyvärr också intellektuellt något av en katastrof. Det upprepar alla ytliga och redan välkända administrativa fakta. Det innebär en lika omedveten som troskyldig bekännelse till en konservativ syn på utstötning och vård. Det avfärdar också på några innehållslösa rader det stora tvångsoch frihetsproblemet för de utstötta. Detta är en del av sveket mot samhällets utstötta. Det är ett brott mot friheten och rikets grundlagar. Ty vad är den samhälleliga tvångsapparaten i dag på detta område annat än ett jättelikt övergrepp mot de drabbade? 23 000 tvångsomhändertaganden sker varje år med stöd av lagen om sluten psykiatrisk vård, och ytterligare tusenden sker i namn av nykterhetslagstiftning och LTO. Svenska politiker talar gärna om mänskliga frioch rättigheter. I andra länder — eller åtminstone i vissa andra länder. Men man tiger lika gärna om de utstötta, de oliktänkande som finns i detta schizoida samhälle. Men det är ju här, för detta land, man har ansvar i första hand. Ändå tiger man om att tusentals människor berövas sina grundläggande medborgerliga frioch rättigheter. Varför står det frihetsproblemet aldrig under debatt på det sättet i denna kammare? Och varför glider statsrådet Troedsson så helt förbi det i sitt svar? Tusentals intagna på tvångsinstitutioner i landet berövas sin rörelsefrihet, sin yttrandefrihet, sin församlingsfrihet. Med 800 000 000 tabletter psykofarmaka per år söker man t.o.m. göra intrång på deras tankefrihet. Det är tre ting som gör detta samhälleliga våld så upprörande. Det ena är dess enorma utbredning och den lätthet med vilken det sätts in mot försvarslösa medborgare. Det andra är att det riktas mot de redan missgynnade och utstötta och är ett led i deras utstötande. Det tredje är dess uppenbara skadlighet för själva behandlingen av psykiska störningar eller andra följder av utstötningen. Psykisk friskhet — det börjar vi lekmän nu ändå mer och mer lära oss — uppnås inte utan frihet. Friheten är utgångspunkten för att övervinna psykiska störningar. Maktlösheten - det må gälla barnets gentemot föräldern, arbetarens gentemot kapitalägaren, den utstöttes och stämplades gentemot myndigheterna — är grundfaktorn eller en av grundfaktorerna i ångest och flykt. Det finns en reform som borde gå före alla andra på detta område, och det är att avskaffa lagen om sluten psykiatrisk vård. Det är att ge de utstötta tillbaka deras medborgerliga frioch rättigheter. Och jag frågar därför öppet om det som fru Troedsson medvetet tiger om: Var står regeringen i själva principfrågan? Anser den att utbrett och långvarigt tvång — det är den sortens tvång jag här talar om — skall användas mot psykiskt lidande och andra grupper av utstötta? Skall det bli mer tvång eller mindre? Jag ställer frågan därför att det i dag går stämningar genom den borgerliga opinionen i Sverige som är starkt tvångsvänliga och som förebådar en reaktion på detta område. Vilka uppfattningar har då regeringen? Vad är dess vårdideologi? Är långvarigt berövande av frioch rättigheter en socialt försvarbar utgångspunkt för att behandla utstötta och utslagna? Jag vill ha ett hederligt svar i stället för de intetsägande och formella åtta rader fru Troedssons spökskrivare i kanslihuset har bevärdigat denna fråga med. Två frågor kan väl sägas vara centrala om man över huvud skall kunna diskutera utstötning och psykiska störningar i samhället. För det första: Vad vill man med behandlingen av de utstötta? För det andra: Vad är sjukt och vad är friskt? Fru Troedsson tycks i början av interpellationssvaret ge uttryck för den något naiva tron att kemiska preparat från den privata läkemedelsindustrin kan ”bota” psykiska störningar. Det förefaller bottna i en total fastlåsning av det psykiatriska synsättet vid en medicinsk-biologisk modell. Och i så fall ramlar ju det övriga något dunkla talet om förnyelse av vården i huvudsak samman. Sedan antyder fru Troedsson genom sitt ordval, att hela saken handlar om att ”bota” någon sorts åkomma. Detta speglar återigen en konservativ syn, som är högst oroande i ljuset av den internationella diskussionen och det tryck som nu alltmer gör sig gällande för en grundläggande omvälvning av synen på de utstöttas problematik. Man får det intrycket att fru Troedsson tycks anse att man ”blir” sjuk och därefter ”blir” man genom behandlingen i bästa fall frisk. Men hur tror då statsrådet att man ”blir” sjuk? Beror det på något fel på den som blir ”sjuk” och utstött? Det är just detta som är en så katastrofal syn: man lägger orsaken till störningen på den utstötte. Man förklarar honom ”sjuk”. Man får ett motiv för att upphäva eller nedsätta hans ansvarighet. Och man underlåter att diskutera den verkliga frågan: Hur uppstod den reaktion mellan den utstötte och den samhälleliga omgivningen som gav upphov till störningen? Det är den frågan som alltid måste ställas. Influensa uppstår genom att kroppen mottar ett främmande element. Detta främmande element kan bekämpas medicinskt. Men en psykisk störning eller svårigheter att fungera i samhället uppstår genom en kommunikation. Man klarlägger inte denna mänskliga kommunikation genom medicinska sjukdomsresonemang och kemiska preparat — dessa bara döljer den. Att kartlägga och bearbeta den kommunikation mellan individ och samhälle ur vilken utstötandet och störningen har uppstått — det måste ju vara den enda vetenskapliga utgångspunkten för en behandling. Av fru Troedssons formuleringar att döma har det för mentalvården i landet ansvariga statsrådet över huvud taget inte ens funderat över saken i dessa termer, vilket jag tycker är häpnadsväckande. Jag vill därför ställa fru Troedsson inför frågan: Hur ser hon på psykiska störningar och utstötning? Är den utstötte utstött därför att han först har blivit sjuk eller störd? Eller är den psykiska störningen i själva verket ett resultat av utstötningen? Jag menar att så är fallet, Utstötningen börjar först — utstötningen ger, i varje fall i det stora flertalet fall, upphov till störningen. Och störningen får sedan i myndigheternas ögon motivera den definitiva utstötningen. Därav tvångsintagning och tvångsmedicinering, förakt och social stämpling. Man frågar: Har då det oändliga utredandet inte följts av några som helst förändringar i systemet? Jo, det har det. Men genom fasthållandet vid en konservativ och auktoritär grundsyn ger dessa förändringar ingen verklig förnyelse. Man börjar numera äntligen erkänna psykoterapin som behandlingsmetod. Det är ju bra. Men man frågar inte vilken maktställning den skall ha. Hur skall den infogas i den existerande ramen? Hur självständig blir den? Och vad slags psykoterapi är det fråga om? Den sista frågan är den inte minst viktiga. Om dessa konkreta ting, som det hela egentligen gäller, säger fru Troedsson ingenting. Man kan ställa frågan: Vad blir det av psykoterapin, när ledarskap och maktpositioner inom mentalvården förutsätts alltjämt ligga i de traditionella händerna? Hur verkar en psykoterapi, när den inramas av grovt administrativt tvång? Vad gör den när den möter ett mänskligt jag som är dövat av medicinering — ett jag som inte förmår utlämna sin ångest, sin protest, sin vrede eller sin längtan? Såvitt jag har begripit med mitt lekmannamässiga förstånd är grunden för all framgång i psykoterapi en känsla av förtroende — men vilket förtroende kan då uppstå, när tvånget, ”stormen”, spännbältena och tvångsmedicineringen hela tiden finns i närheten som potentiella realiteter? Jag skulle vilja kräva fru Troedssons raka svar på den frågan. Psykoterapin är inte något underordnat hjälpredskap, såsom det framskymtar i de utredningar som lagts fram på detta område. Den är en självständig metod. Den har vetenskapligt sett enligt vad jag förstår inget med medicin i egentlig mening att göra. Bedrivs den i en ram av tvångsauktoritet, blir den bara ett bistånd till den gamla psykiatrin. Manipulation av människor och auktoritetsutövning blir dess ändamål och innehåll. Vad man nu riskerar att få är just en sådan utveckling — givetvis under reformeringens mask — och det beror på att främst politikerna aldrig vågar diskutera de utstöttas problematik i några maktpolitiska termer. Om vi utgår från att störningar och utstötning uppstår i kommunikationen mellan individen och den samhälleliga omgivningen måste vi också förutsättningslöst fråga: Hur ser samhället ut? Och vad är det som individen reagerar på? Ställs i verkligheten kanske fel sorts krav för att utstötningen skall kunna upphöra? Inte bara en individ utan också ett samhälle — en samhällelig kultur — kan nämligen ha schizoida drag. Ett samhälle som betraktar det som normalt att man skall leva i cellfamilj, att man skall trampa ned andra i konkurrens, att man inte skall bekymra sig speciellt om medmänniskor, i synnerhet inte utslagna medmänniskor, att man skall leva för sin villa och sitt lilla checkhäfte — ett samhälle med en sådan dominerande småborgerlig ideologi har naturligtvis klart sjuka inslag. Är det då riktigt att av den utstötte fordra att han eller hon skall leva efter sådana normer? Det är ju det man i huvudsak gör, och det är där, såvitt jag förstår, som det grundläggande felet ligger. Den verkliga vägen skulle bestå i att man erkänner den utstöttes ståndpunkt som en utgångspunkt för en diskussion, när han eller hon vägrar stå ut med samhällets sjuka drag, och att man i en jämlik dialog accepterar att den utstöttes väg tillbaka tar formen av en solidarisk kamp också mot de sjuka inslagen i själva samhället. Det är ungefär efter denna linje som alternativet till den auktoritära tvångsvården har uppstått — det alternativ som med en något svävande benämning har brukat kallas det terapeutiska samhället. Grunden för det terapeutiska samhället är ju frivillighet och ett erkännande av den utstöttes aktiva roll och ansvar. Jag vill fråga rakt på sak: Är regeringen för ett sådant alternativ? Eller fasthåller man vid tvångsvården och det klassiska sjukdomsbegreppet? Det terapeutiska samhällets idé har präglats med något olika utgångspunkter i olika länder. Sverige kan inte heller på det här området — vill jag säga — anses vara särskilt framskridet och har inte gett några självständiga bidrag till dessa nya tankegångar. De anglosachsiska länderna och i viss mån Frankrike har varit skådeplatsen för praktiska experiment och ideologisk formulering. Radikalast har kanske praktiken utvecklats i Norditalien. Där har sönderbrytandet av en ovanligt föråldrad och nedgången mentalsjukvård kunnat ske i samverkan med delar av fackföreningsrörelsen och med radikala politiska provinsmyndigheter. När jag nu frågar rakt ut var regeringen står i förhållande till detta principiellt annorlunda vårdalternativ — om man är för dess grundprincip eller inte — så är min fråga betingad av två särskilda orsaker. Från vissa kretsar drivs f. n. en kampanj för ökat tvång, för hårdare åtgärder, speciellt mot de grupper av utstötta som är alkoholeller narkotikaberoende. Den ekonomiska och sociala krisen accentuerar de här problemen, och därför är ett ställningstagande allvarligt. Många av dessa tvångsförespråkare finns just i fru Troedssons eget parti. Andra dyker upp bland konservativa fackföreningsledare; jag vill bara hänvisa till Yngve Perssons offentligt uttalade tes, att narkotikaberoende bör interneras. Också inom den falska pseudovänstern, skenvänstern, förekommer i grunden reaktionära attacker mot en frihetlig syn på behandling av de utstötta. Ett exempel är Jan Myrdals och SKP:s uppslutning kring repressiva åtgärder. Ett annat är den vårdideologiska tes som säger att det nuvarande samhällets tvång mot de utstötta måste ersättas med ett tvång mot de utstötta vilket syftar till förbättring. Den sistnämnda tanken draperar sig felaktigt i en marxistisk dräkt. Den bara vänder upp och ned på ett borgerligt samhälles tvång utan att uppfatta frigörelsekampens självständiga och subjektiva sida. Det är inte en annan sorts tvång som befriar, utan själva frigörelsen från all sorts tvång; detta är marxismens —- eller Marx — verkliga tanke. Terapeutiska samhällen är ingen färdig behandlingsform. De utgör till hela sin karaktär en process. Därför beror deras möjligheter på vad de förmår göra av sig själva. Det finns vissa faror i dag, faror som består i att de terapeutiska samhällena stagnerar, att de inte är tillräckligt självkritiska, att de inte utvecklas och går vidare. Sker nu inte detta, då stärks de tankegångar från den politiska reaktionen som bl.a. har bubblat upp här i kammaren i dag. Då kommer de terapeutiska samhällenas princip att angripas av nykonservativa tvångsanhängare och kanske en och annan falsk marxist. De kommer då att utnyttja de terapeutiska samhällenas svagheter och inkonsekvenser. Det finns problem i de terapeutiska samhällenas utveckling som måste diskuteras och bearbetas. Låt mig kortfattat nämna några. Svensk psykoterapi är starkt amerikanskinfluerad. Amerikansk psykoterapi är i sin tur i hög grad individorienterad och har mycket litet samband med någon samhällssyn, framför allt saknas någon anknytning till kritisk samhällsanalys. Det är en brist som måste upphävas. Modern psykoterapi har i vissa delar också starkt influerats av den s.k. existentialistiska filosofins tankar och begrepp. Detta är positivt så långt som det gäller betonandet av den utstöttes personliga ansvar och ställningstagande till sin situation. Men det kan lätt leda till en återgång i konservativa och inåtvända ståndpunkter, om det inte anknyts till en frigörande och progressiv samhällsideologi. Det drag av relativism som ligger i den existentialistiska filosofin medger inte någon politiskt klar definition av vari utstötthet i samhället egentligen består. Typiskt är när en existentialistiskt påverkad, i övrigt mycket genial psykiater som Robert Laing drivs att definiera psykisk friskhet som det tillstånd som flertalet människor anser att de själva befinner sig i. De terapeutiska samhällena har heller inte riktigt lyckats bemästra vad man kan kalla den latenta maktens problem. Deras frihetsideologi har på något sätt gjort halt inför vissa gränser. Detta är särskilt tydligt med t.ex. Maxwell Jones verksamhet. Där har insmugit sig drag av beteendeterapi och sociala anpassningsidéer — tydligen i rädsla för de fulla konsekvenserna av det terapeutiska samhällets frihetliga och revolutionerande grundidé. De terapeutiska samhällena måste bemästra dessa problem. De måste vara i stånd att också ifrågasätta sidor hos sig själva. De måste klarare anknyta till den politiska och sociala frigörelsekampen i allmänhet — inte gå inåt sig själva. De är angripna, de måste välja sida. De representerar ju, vad jag förstår, en förhoppning för alla utstötta, inte minst för den majoritet av utstötta som i dag inte har något annat att gå till än den gamla tvångsvården. Därför är de terapeutiska samhällenas ansvar stort. De måste leva upp till det starkare än vad de hittills har förmått. När tvångets och reaktionens många förespråkare i den samhälleliga krisens spår börjar få ny vind i seglen, då måste också frigörelsens förkämpar skärpa sina vapen och — bildligt och bokstavligt — gå ut på gatorna.

Herr talman! I motsats till vad Jörn Svensson gjorde tänker jag inte betygsätta hans anförande. Jag skulle vilja säga till Jörn Svensson: Vi kommer ingen vart på det här området genom att generalisera utifrån ett unikt, utomordentligt svårt patientfall. Vi kommer heller ingen vart på det här området genom att försöka dra alla psykiska störningar över en kam. Även herr Svensson vet säkert innerst inne att psykiska störningar kan ha oändligt många olika orsaker. Vi kommer heller ingen vart genom att försöka misstänkliggöra dem som har ansvar för den psykiatriska vården, som arbetar som läkare eller i annan egenskap inom den psykiska vården, eller genom att försöka misstänkliggöra riksdagens ledamöter. Jörn Svensson talade om att detta var ett område där man bara utreder och utreder. I själva verket är det, som jag angav i mitt interpellationssvar, ett utomordentligt dynamiskt område. Vi har varit med om en mycket snabb utveckling i positiv riktning, även om naturligtvis mycket återstår att göra. Jörn Svensson bad också om en målsättning för utvecklingen på det här området. Ser man på landstingens planer när det gäller den psykiatriska vården fram till 1985 finner man att inget annat vårdområde i planerna är föremål för en så genomgripande principiell förändring som just det psykiatriska. I samtliga planer råder en stor enighet i fråga om huvudinriktningen i det psykiatriska vårdområdets utveckling. Generellt gäller, för samtliga planer, att man framför allt försöker begränsa den traditionella långtidssjukvården och bygga upp en korttidssjukvård vid länssjukhusen samt öka insatserna i öppen vård.

Det här är ett område där det naturligtvis är utomordentligt angeläget att patienten har lätt att få vård och att patienten kommer i tid. Jag tror därför inte att vi kan göra den svenska psykiatriska vården en större otjänst än genom att — på det sätt som Jörn Svensson hela tiden gjorde — enbart tala om den psykiatriska vårdens patienter som ”de utstötta”, och samtidigt utmåla vården som om den vore nära nog helt värdelös. Det kan kanske finnas skäl att erinra Jörn Svensson om att det helt övervägande antalet patienter i dag söker frivilligt. Jörn Svensson talade också mycket nedlåtande om psykofarmaka. Jag tror — eller hoppas i alla fall — att Jörn Svensson är tämligen ensam i det här landet om att ha den inställningen att man i stort sett skulle kunna undvara läkemedel. Även de som arbetar terapeutiskt beteendevetenskapligt på det här området är väl medvetna om att genom tillkomsten av moderna psykofarmaka har man i stor utsträckning kunnat vad man brukar kalla avfolka mentalsjukhusen. Många som för bara 15-20 år sedan skulle ha varit hänvisade till nära nog livslång vård på de psykiatriska sjukhusen kan i dag med en riktig medicinering leva ett i stort sett normalt liv. Jörn Svensson frågade mig också om min inställning till terapeutiska samhällen, till frivillighet i vården. Naturligtvis är alla som arbetar på det här området helt inriktade på att man i första hand skall försöka nå frivillighet. Men när en person trots allt inte frivilligt vill underkasta sig vård, vad gör man då? Jag vill understryka att detta att beröva en människa hennes frihet — på vilket område det än må vara — naturligtvis måste omgärdas med utomordentligt starka rättssäkerhetsgarantier. Men samtidigt tror jag att det är utomordentligt svårt att bara så att säga dra ett streck över LSPV, över allt vad tvångsomhändertagande inom socialvården heter. Resultatet skulle bli att många av de människor som i dag kan få en adekvat vård i så fall skulle antingen omkomma eller också hänvisas till kriminalvården. Och det har ändå varit en medveten strävan i svensk vårdpolitik att föra över samhällets befattning med vårdbehövande från kriminalvården till de vårdformer som är riktigare ur medicinsk och social bemärkelse. Betydelsen av det terapeutiska samhället — att man så långt möjligt skall bygga upp samhället, planera samhället i alla avseenden, så att man undviker utstötning och psykisk ohälsa — är vi alla överens om. Jag vill hoppas och tro att det är någonting som alla partier här i landet verkligen strävar efter. Till sist vill jag säga till Jörn Svensson att vi har många utländska studiebesök vid den svenska psykiatriska vården. Kanske vore det inte så dumt om Jörn Svensson vid tillfälle försökte studera hur det står till på det här området i andra länder. Jag vågar garantera att svensk psykiatrisk vård ligger mycket väl till, även om, som jag tidigare sade, oändligt mycket återstår att göra.

Herr talman! Fru Troedsson blir allt intressantare och alltmer avslöjande för den omedvetenhetens och konservatismens vårdpolitik som den nuvarande regeringen tydligen kommer att föra. Hon vill inte ens vidkännas att det finns utstötta i samhället. Hon vill inte ens vidkännas att den opinion som organiserar en del av dessa utstötta — R-förbunden, Alro, patientföreningar av olika slag — använder just dessa definitioner. De har i huvudsak den inställning till neddrogningen med psykofarmaka — som i så hög grad förekommer inom den psykiatriska vården — som jag här har givit uttryck för. Det är avslöjande att fru Troedsson tydligen inte har någon som helst kontakt med den delen av opinionen; det visar hennes ordval och hennes omedvetna sätt att resonera. Sedan frågade jag inte huruvida den psykiatriska vården förändrats. Jag frågade: Vilken typ av förändring är regeringen för, vilken vårdideologi har regeringen? Varför svarar inte fru Troedsson på denna fråga i stället för att tala i allmänna termer och undvika att ta ställning? Hur står det till med tvånget — är ni för mera tvång eller är ni för mindre tvång? Varför sker det 23000 tvångsomhändertaganden i Sverige när det i regel sker betydligt färre i flertalet andra, jämförbara länder? Ta ett i andra sammanhang kritiserat land, Tyska demokratiska republiken, där motsvarande lagrum föranleder 500 tvångsomhändertaganden årligen — Nr 22 på en dubbelt så stor befolkning! Tisdagen den Inför denna massiva uppvisning av tvångsomhändertaganden säger fru 8 november 1977 Troedsson att hon är för att tvångsomhändertagandena skall bli så få som möjligt! Det är ett sådant där politiskt uttalande som ingenting be Om den psykiatristyder. Det var inte det jag frågade efter. Jag tycker vi skall lägga av ka vården det taktiskt politiska språket som är så missbrukat i denna kammare och svara rakt på sak. Är ni för mera tvång eller är ni för mindre tvång? Skall tvånget kraftigt inskränkas, skall det utökas, skall det förbli vad det är? Vilken är regeringens ideologi? Fru Troedsson avslöjade ytterligare sin såvitt jag kan förstå fullständiga omedvetenhet om själva frågeställningen när hon kommenterade de s.k. terapeutiska samhällena. Hon sade: Ja visst är jag för frivillighet i vården. Men det är skillnad mellan att ”frivilligt” gå till en gammaldags tvångsinstitution med alla de medel som där finns och att gå in i ett terapeutiskt samhälle! Den skillnaden ser inte fru Troedsson. Hon har tydligen inte alls förstått själva idén med de terapeutiska samhällena. Det förvånar mig — hon är ändå det statsråd som är ansvarig för denna sektor. Jag skall återkomma beträffande vissa inslag i den psykiatriska vården och ställa direkta frågor, huruvida fru Troedsson har sig bekant vad som har hänt när det gäller några konkreta fall av övergrepp.

Herr talman! Trafikutskottet har i sitt betänkande nr 2 bl.a. behandlat en av mig väckt motion, 1976/77:515, där jag hemställt att riksdagen hos regeringen begär att generella hastighetsbegränsningar på vägar utanför tätorter skall gälla som rekommenderade farter. Utskottet har inte gått in på sakbehandling av motionen, och det är skada, eftersom utskottet då inte heller funnit sig föranlett att försvara någon ståndpunkt i denna fråga. Jag har alltså i min motion begärt att generella hastighetsbegränsningar, som nu gäller på vägar utanför tätorter, skall omvandlas till rekommenderade farter. Jag har därvid framhållit att den påbjudna hastigheten kan vara befogad vid vissa tider av dygnet men kan innebära en helt onödig begränsning vid andra tider. Bilisten har också skyldighet att anpassa farten efter rådande omständigheter, och det förhållandet har 59 ibland tagits till intäkt för att inte tillstyrka ytterligare fartbegränsningar inom tätorter, där behovet av fartbegränsningar kan vara stort. Jag har vidare pekat på att polisens övervakning skulle kunna begränsas om man gick över till rekommenderade farter. Mycken irritation i trafiken skulle då kunna undvikas; bl.a. skulle hastighetskontroller och trafipaxbilar kunna undvaras. Innehavarna av många polistjänster skulle kunna användas till vettigare sysslor — det behövs ju polistjänster också på andra håll — och kraven på nya sådana tjänster skulle minska. Mitt förslag skulle alltså innebära en ren besparing för statsverket. Som jag framhållit i motionen är trafikanterna skyldiga att anpassa farten till rådande omständigheter, och generella fartbegränsningar skulle därför inte behövas. Om man går över till rekommenderade farter, skulle överträdelser av dessa beivras endast om de varit orsak till trafikolycka. Eventuellt skulle genom särskild märkning på trafikskyltar kunna anges om det är rekommenderad fart som avses med skyltningen. I princip skulle dock samtliga generella hastighetsbegränsningar utanför tätorter kunna omvandlas till rekommenderade begränsningar. Trafikutskottet säger på s. 4 i sitt betänkande följande: ”Trafiksäkerhetsverket har i en framställning till regeringen den 15 juli 1977 redovisat resultatet av de försök med allmän differentierad hastighetsbegränsning som pågått i Sverige sedan år 1968. I sammanhanget berörs även frågan om rekommenderade hastigheter. Trafiksäkerhetsverkets förslag remissbehandlas f. n. Utskottet finner att resultatet av det sålunda pågående arbetet —-—-—- bör avvaktas och avstyrker motionen.” Det är det enda som utskottet anför i frågan, och det innebär, som jag nämnt, att man inte går in på någon sakbehandling. Det är också intressant att se vad som har hänt under senare år på detta område. Motioner har väckts år efter år i dessa frågor inte bara av mig utan även av andra av kammarens ledamöter, och jag vill peka på vad utskottet vid olika tillfällen har sagt. Sakbehandlingen har egentligen inte någon gång varit av större omfattning. 1973 erinrade utskottet om att försöksverksamhet med differentierade hastighetsgränser påbörjades 1967 — i år anger utskottet 1968 — och anförde att resultaten av försöksverksamheten borde avvaktas samt att de skulle komma att redovisas för riksdagen när tiden var inne. I sitt betänkande 1975/76:3, daterat den 28 oktober 1975, vill utskottet ”framhålla vikten av att redovisningen sker utan dröjsmål men anser alltjämt inte någon särskild åtgärd påkallad från riksdagens sida i frågan”.

På vilket annat område behöver man ha en försöksverksamhet under tio år, innan man kan bestämma sig? Man behöver bara åka ut på vägarna för att se hur hastighetsbestämmelserna fungerar. 98 26 av Sveriges bilister, kanske fler, överträder de begränsningar som anges på tavlorna, särskilt på 70-sträckor. Överträdelserna är mindre vanliga på 90-sträckor, men på 70-sträckor är de, vill jag påstå, så pass vanliga som jag nyss angav. Jag tycker inte att det är särskilt meriterande för trafikutskottet att inte ha kommit längre i detta avseende och att utskottet under årens lopp inte har kunnat tillmötesgå motionerna utan bara hänvisat till denna trafiksäkerhetsverkets försöksverksamhet, som nu har pågått i längsta laget. Det kunde ha räckt med ett års försöksverksamhet. I några folkpartimotioner under tidigare år har föreslagits försöksverksamhet med differentierade gränser i vissa län, men också de förslagen har avstyrkts av utskottet. I stället har trafiksäkerhetsverkets försöksverksamhet i denna fråga kommit att fungera som en propp för utvecklingen, och det har saboterat viktiga och av bilisterna allmänt accepterade hastighetsgränser — för det får anses allmänt accepterat när 98 96 kör i en viss hastighet, även om den inte står angiven på tavlorna. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till min motion 515.

Herr talman! Olyckshändelser är i dag den främsta dödsorsaken bland barn både i Sverige och i övriga europeiska länder. Trafikolyckorna står för de flesta dödsoffren. En tredjedel av alla dödsolyckor är just trafikolyckor. För några år sedan studerades barnolycksfall i trafiken inom olika bostadsområden i Göteborg. Över hälften inträffade inom bostadsområdena. Man kunde också konstatera stora skillnader i olycksfallsfrekvensen. I ett nybebyggt område inträffade 5 olycksfall bland 10 000 barn. Motsvarande siffra för ett äldre område var 28 olyckor på 10 000 barn. Det visar hur viktigt det är att planera boendemiljön utifrån hur barn reagerar och hur de fungerar. Att placera barnstugor, skolor och lekplatser riktigt och att genomföra trafikseparering är de viktigaste faktorerna när det gäller att förebygga olycksfall och eliminera riskerna i utemiljön. Samhället är ur många aspekter inte barntillåtet i dag; framför allt fungerar det inte för barnens behov — det är inte planerat för dem. I sitt program för jämlikhet mellan kvinnor och män konstaterade Stockholms kvinnokommitté redan 1970 att en miljö som är bra för barnen är bra också för de vuxna. Hela boendemiljön måste betraktas som en möjlig lekmiljö för barnen — det går inte att skärma av vissa områden —- och därför måste stora insatser göras i planeringen av nya områden, och gamla områden måste förbättras, så att de fyller funktionerna. Det är kommunerna som skall bekosta detta, men i dagens kärva ekonomiska läge drar sig många kommuner för det. De har helt enkelt inte råd. Det s.k. boendemiljöförbättringsbidraget har de kommuner som allra bäst behöver det inte råd att söka, eftersom kommunerna själva måste ställa upp med halva kostnaden. Detta felaktiga förhållande är regeringen inte beredd att ändra på trots påstötningar från bostadsstyrelsen och boendemiljödelegationen. Senast i förra veckan hade jag en debatt i kammaren om miljöförbättringsbidraget, men det skall tydligen fortfarande vara så att de kommuner som bäst behöver bidraget inte heller i fortsättningen kommer att ha råd att söka det. De boendemiljöer vi har i dag — stadsmiljöerna, tätortsmiljöerna, och särskilt då de äldre — präglas av en intensiv biltrafik, buller och avgaser. Trafikolyckorna är normala och inbyggda i trafiksystemet. Barn och gamla är överrepresenterade bland trafikoffren i förhållande till sin andel av befolkningen, och trafikolycksfallen svarar för en stor del av barnolycksfallen, som jag sade tidigare. Barn, äldre, cyklister och gångtrafikanter representerar ett urval av ett socialt och ekonomiskt mindre starkt befolkningsskikt med färre möjligheter att utöva påtryckningar och med färre möjligheter att ge uttryck för sin situation. Biltrafikanterna däremot utgör ett motsatt urval av befolkningen som dessutom backas upp av starka ekonomiska intressen. Näringslivet och handeln, oljeindustrin och oljedistributörerna, bilfabrikanter och bilförsäljare, motororganisationer och deras språkrör i tidningar och andra massmedier är starka i förhållande till barn och barns behov, och de får också styra, till nackdel för främst barnen. Vpk menar att mer pengar måste satsas på forskning om barns beteende i trafik och närmiljö. Kommunerna måste ges skyldighet att säkra barnvänligare trafikmiljöer, och åtgärder måste också vidtas för att minska bilismen i städerna. Vi menar även att kommunerna måste få ekonomiska resurser för att klara av detta. Den stora insatsen måste emellertid göras av dem som planerar barnens miljö, både den yttre och den inre miljön, för framtiden, dvs. stadsplanerare och miljöplanerare. Om barnens farliga miljö kunde ersättas med barnvänliga miljöer skulle många riskfaktorer för olycksfall försvinna. Utskottet börjar sin plädering för avslag på vpk-motionen, som föreslår att åtgärder vidtas för att få ett program som säkerställer barnvänligare trafikmiljöer, genom att tala om hur viktiga dessa frågor är och att vi inte får glömma bort dem. Och jag skall be att få citera; ”Utskottet finner alltjämt ——-—- frågorna vara mycket betydelsefulla och vill ånyo betona vikten av att arbete på området bedrivs med all kraft,” Men trots att detta är så viktiga frågor kommer man till slutsatsen att trafikberedningens arbete skall avvaktas. Varför det? Vi vet att många barn dör i trafikolyckor därför att det finns felaktigt planerade trafikoch boendemiljöer. Varför då inte dra ur denna fråga, som utskottet säger är så betydelsefull, och speciellt utforma ett program för att säkerställa ett barnvänligare samhälle med bl.a. bättre trafikmil jöer? För det behövs ju. Nr 23 Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 956.

Herr talman! I motionen 1320 har jag behandlat några frågor som jag — Trafiksäkerhet och menar är väsentliga för trafiksäkerheten. Två av dessa frågor innebär = trafikföreskrifter, krav på förbättrad trafikundervisning. m.m. Att utbildningen för framför allt mopedoch motorcykelförare behöver förbättras torde vara uppenbart. För att framföra moped krävs i dag ingen som helst utbildning, trots att mopedisten ju skall vistas i samma trafikmiljö och följa samma regler som de väsentligt bättre utbildade bilförarna. Mopedisten släpps ut i trafiken med den enda meriten att han eller hon fyllt 15 år. Det ligger något orimligt i detta — en orimlighet som somliga tagit till intäkt för krav på att mopeden helt enkelt skall förbjudas. Med en sådan åtgärd når man förvisso ett väsentligt trafiksäkerhetsmål, nämligen att avskaffa mopedolyckorna. Men man gör det till priset av att den nytta som mopeden utgör för många innehavare samtidigt offras. Utbildning av blivande mopedister innebär att mopedens nytta kan tas till vara samtidigt som mopedolyckorna minskas. Utskottet anför för sin del att det förutsätter att trafiksäkerhetsutredningen skall ta hänsyn till utbildningskraven i sitt fortsatta arbete. Det hoppas naturligtvis jag också, även om hastigheten i trafiksäkerhetsutredningens arbete tycks lämna en hel del övrigt att önska. Och under tiden som utredningen fortskrider släpps allt fler 15-åringar ut i trafiken. Vad jag föreslagit i min motion är att moped förarutbildning skall kunna arrangeras inom skolans ram. I andra utredningssammanhang har redan den metoden praktiserats att utredningen prövat en del idéer innan man slutgiltigt fastnat för en bestämd modell. Varför inte göra på samma sätt med mopedförarutbildningen? Det borde inte innebära något oöverstigligt hinder att i ett antal skolor försöksvis anordna mopedförarutbildning för intresserade elever och att efter avslutad utbildning förse eleverna med ett bevis på den uppnådda trafikoch körskickligheten. Med en sådan försöksverksamhet kan värdefull erfarenhet vinnas och tiden till dess att en allomfattande mopedförarutbildning introduceras förkortas. På en sådan åtgärd har trafiksäkerheten allt att vinna. Mitt andra utbildningskrav gäller motorcyklarna. Och liksom när det gäller mopederna har de många olyckorna där motorcyklister är inblandade tagits till intäkt för krav på att motorcyklarna nog också skulle förbjudas, oaktat att det i åtskilliga fall där motorcyklar är inblandade i olyckor faktiskt inte är motorcyklisten som är vållande. Men trots det faktum att inte motorcyklisterna kan lastas för alla motorcykelolyckor är det ändå alltför uppenbart att utbildningen av motorcykelförare är ytterligt bristfällig. Utskottet erinrar i detta sammanhang om frivilligorganisationernas kurser i trafikkunskap. Dessa kurser är säkert av stort värde, men de fyller ingalunda de krav 63 som jag menar måste uppställas för att motorcyklisterna skall vara bättre rustade att klara sina fordon i trafiken. Dessutom tror jag inte att det är möjligt att komma fram på frivilliglinjen. Någon form av obligatorium är nödvändigt för att vi skall kunna nå alla blivande motorcyklister. De främsta bristerna i utbildningen för motorcyklister i dag rör inte trafikkunskapen utan handhavandet av motorcykeln. Utbildningen i denna del är knapphändig inom trafikskolornas ram. Däremot har en del motororganisationer visat på vad som skulle kunna uppnås med en kompletterande utbildning på motorcykeln som sådan. Utbildningen skulle kunna handhas av de etablerade motororganisationerna och utgöra krav för tillträde till trafikskola. Om utskottet i realiteten är för eller emot en sådan utbildning framgår inte av utskottets betänkande. Någon förtursbehandling i trafiksäkerhetsutredningen vill man emellertid inte tillstyrka, vilket jag beklagar. För precis som när det gäller mopedisterna slussas åtskilliga illa förberedda motorcykelförare ut i trafiken under det att utredningen arbetar vidare. Och på samma sätt som i fråga om mopedförarutbildningen skulle utredningen kunna anordna en systematiserad försöksverksamhet för att pröva den föreslagna utbildningsorganisationen innan utredningen slutgiltigt fattar sina beslut. Det är när trafiksäkerhetsarbetet går för långsamt som krav på förbud får grogrund. Det är i handlingsförlamningens miljö som förslag å la den vid det här laget beryktade rapport 13 från Nordiska trafiksäkerhetsrådet kommer fram. Men trafiksäkerhetsarbetet kan inte få vägledas av den lika enkla som felaktiga idén att om man bara förbjuder allting som orsakar olyckor så gör man trafiksäkerheten den största tjänsten. Utbilda förarna i stället, men gör det snart! Motionens tredje krav behandlar ett helt annat område, nämligen besiktningen av omändrade fordon. Jag har föreslagit en uppmjukning av de nuvarande bestämmelserna på detta område i utbyte mot att de omändrade fordonen förses med inskränkningar i fordonens användningsområde, inskränkningar som bör meddelas i besiktningsinstrumentet. Utskottet menar att en sådan lösning är svår att genomföra i praktiken och avstyrker därmed kravet. Att någonting är svårt att genomföra i praktiken låter sig ju alltid sägas. Själv förstår jag emellertid inte denna argumentering. Såvitt jag förstår kan det inte innebära några mera betydande problem att införa inskränkningar i besiktningsinstrumentet och att genomföra krav på att fordon med sådana inskränkningar skall ha en synlig markering om detta anbringad på fordonet, för att därmed underlätta kontrollen av efterlevnaden. Den svårighet utskottet ser i detta förslag är ett intet mot de svårigheter som i dag drabbar också seriösa ombyggare av bilar och motorcyklar. Bestämmelserna är så stränga att fordonen ibland måste förstöras för att man skall kunna utröna om dessa motsvarar de uppställda kraven. Att det inte känns särskilt meningsfullt att bygga om ett fordon i viss heten om att Svensk Bilprovning i alla fall kommer att testa fordonet Nr 23 sönder och samman säger sig självt. Onsdagen den Det förefaller tyvärr som om utskottet låtit sig vägledas av tron att 9 november 1977 omändrade fordon är en styggelse. Detta är förvisso sant om vissa sådana = fordon men alls inte om alla. Utgångspunkten för besiktningsbestäm = Trafiksäkerhet och melserna borde vara att premiera den seriöse fordonsbyggaren men sålla — trafikföreskrifter, ut trafikfarorna. Detta nås inte med de nuvarande bestämmelserna. m.m. Så till slut, herr talman: Utskottet anför att det är väsentligt att den samlade erfarenhet som finns hos motororganisationerna tas till vara i trafiksäkerhetsarbetet. Den uppfattningen delar jag till fullo. Men sedan konstaterar utskottet att det egentligen är bra som det är. Och då är jag inte beredd att instämma lika helhjärtat. Efter regeringsskiftet förra året kompletterades trafiksäkerhetsutredningen med en representant för dessa organisationer. Det var ett steg i rätt riktning, som nu måste fullföljas. För det är ett faktum att många av de ideellt arbetande krafterna inom motororganisationerna inte upplever sig möta den förståelse för sitt arbete som vore befogad. Och det är ett obestridligt faktum att åtskilligt av irritation förekommer mellan myndigheterna och motororganisationernas företrädare. Det är inte bra när många av dem som sysslar med motorfrågor, det må sedan vara inom ramen för trafiksäkerhetsarbetet eller inom motorsporten, allt som oftast känner sig motarbetade av samhället. Ett sådant klimat skapar inte de bästa förutsättningarna för trafiksäkerhetsarbetet, liksom inte heller för den socialt inriktade ungdomsverksamhet som motororganisationerna bedriver. Det är av dessa skäl, herr talman, som jag rest kravet att kontakterna mellan samhället och motororganisationerna måste förbättras.

Herr talman! Trafiksäkerhetsfrågorna är självfallet ytterst angelägna. Det gäller att få ned olycksfrekvensen, och alla åtgärder måste vidtagas för att åstadkomma det. Döden på vägarna i vårt land är en mycket allvarlig sak. Vi kan ändå konstatera att olycksfallsfrekvensen under de senaste åren har minskat proportionellt i förhållande till den trafikökning som ägt rum. Jag föreställer mig att orsaken till detta är det arbete som nedlagts av olika myndigheter och organisationer — trafiksäkerhetsverket, NTF etc. — och också de åtgärder som regering och riksdag har vidtagit för att eliminera olyckorna så långt som möjligt. Jag har full förståelse för dem som varit uppe i talarstolen före mig - Inga Lantz m.fl. — och talat om bekymren när det gäller bl.a. barnolycksfall och barn i trafiken. Jag antar att Inga Lantz har kunnat konstatera att det nu pågår en utredning om trafiksäkerhet och att en särskild arbetsgrupp speciellt sysslar med frågor om barn i trafik och barnolycksfall. Utredningen beräknas kunna bli redovisad inom en mycket nära framtid. I arbetsgruppen ingår representanter för olika intressen, för sko 65 lan och för andra myndigheter som kan anses ha att göra med barn i trafik. Jag föreställer mig att det arbetet skall ge anvisningar om åtgärder som kan vidtas. Utredningen beräknas, som sagt, vara klar inom en mycket snar framtid. Jag har alltså full förståelse för de bekymmer som föreligger, men utskottet har funnit att man — i avvaktan på utredningens resultat — inte kan göra mer än att ställa sig bakom den skrivning som finns i betänkandet, där vi starkt understryker nödvändigheten av att detta arbete påskyndas. Därför finner utskottet också att motionärernas önskemål inte för ögonblicket behöver föranleda någon särskild åtgärd här i riksdagen. Motorcykeltrafiken tas upp i Per Unckels motion. Vi har redan beslutat om motorcykelkörkort — alltså en speciell utbildning för motorcykelförare. Enligt vad jag har förstått kommer det att bli kompetenskrav för mopedförare. Vidare har mopedhjälmar diskuterats, och det lär någon gång nästa år bli obligatoriskt med hjälmar för mopedförare. Problemet är att det inte har funnits några ändamålsenliga hjälmar för mopedförare, och det måste tas fram en hjälmtyp som är riktig. Det kan ju vara till mer skada än gagn, om man har en hjälm som inte är väl avpassad. Herr Åkerlinds resonemang — jag vågar använda det uttrycket — om differentierade hastighetsgränser grundar sig på ett gammalt motionskrav från herr Åkerlind. Jag föreställer mig att de allra flesta i det här landet anser att det är nödvändigt med begränsade hastigheter på vägarna. Det är sant att hastighetsbegränsningarna överträds ibland, att människor kör fortare — alltså olagligt. Jag tror inte att de är så många som herr Åkerlind anger, men orsaken till överträdelserna är i icke ringa mån för det första att människor är ansvarslösa; de tänker varken på sina egna liv eller på andras. För det andra har polisen och övriga myndigheter som sköter trafikövervakningen inte haft möjligheter att sätta in tillräckliga resurser. Jag föreställer mig att det blir bättre framöver. Jag antar att herr Åkerlind liksom jag och många med mig automatiskt tittar på hastighetsmätaren om man får se en mc-polis på vägen. Samvetet slår en: kör jag riktigt eller gör jag det inte? Jag skulle därför vilja vädja till regeringen att vidta de åtgärder som är möjliga för att öka övervakningen på vägarna. Men att vi behöver ha en hastighetsbegränsning är jag övertygad om; det kan vi aldrig komma ifrån. Ju högre hastigheten är, desto allvarligare blir olyckan, om man skulle törna emot något eller köra i diket. En annan sak, som är aktuell i dagens läge, är energiförbrukningen. Ju fortare bilen går, desto mer bränsle slukar den. Vi torde vara överens om att vi skall försöka åstadkomma en besparing även på det området. Jag tror inte någon människa har så bråttom att han behöver köra fortare än hastighetsgränserna utefter vägarna tillåter. Hur som helst — inom en nära framtid kommer trafiksäkerhetsutredningens betänkande och i enlighet med det kommer ytterligare åtgärder att vidtas för att begränsa trafikolyckorna; det är vi säkert överens om. föreligger eller anser dem besvarade med vad utskottet skrivit. Onsdagen den Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hem 9 november 1977

trafikföreskrifter, Herr talman! Som jag sade i mitt första anförande har inte trafikut = Mm.m. skottet gjort någon sakbehandling av min motion. Men nu går trafik handling utan att ha ett utskottsunderlag. Det är märkligt! Arne Persson talade om olycksfallsfrekvensen och sade att ju högre hastighet man har desto allvarligare blir olyckan om den händer. Ja, det vet vi — om den händer. Jag har i min motion sagt att om det inträffar en olycka och det kan bevisas att man har kört för fort, så skall detta anses vara en försvårande omständighet. Men det kommer inte att bli några större förändringar av hastigheterna på 70-vägarna — det kan jag försäkra herr Persson — om man går över till rekommenderade hastigheter. Folk håller ändå i allmänhet 90 km/tim på 70-vägar. — Herr Persson skakar på huvudet. Herr Persson har tydligen inte varit ute och kört bil på mycket länge! Herr Persson säger att de flesta anser att hastighetsgränserna är nöd vändiga och att de överträds ibland. Det är lika verklighetsfrämmande som att skaka på huvudet när jag säger att folk kör 90 på 70-vägar. gör det själv. Ta omkörningssträckorna! Varför är just de hastigheter som står på tavlorna de lämpliga? När en personbil skall köra om ett fordon som är 18 m långt blir omkörningssträckan ganska mycket längre än när man skall köra om ett kortare fordon. Man måste rimligen öka hastigheten ganska mycket för att köra om ett fordon som är 18 m. Hur lång är bromssträckan för en 18 m lång lastbil jämfört med den för en liten personbil? Det får man också ta med i beräkningen när man bestämmer hastigheten. Vilken hastighet som är lämplig i den särskilda situationen måste bli ett avgörande för den enskilde bilföraren. Jag kan inte förstå att herr Persson tar upp olycksfallsfrekvensen när han diskuterar de fasta gränserna. Om det blir fler olycksfall ju fortare man kör, varför är då just de gränser som nu gäller de för all evighet riktiga? Om Arne Perssons resonemang är riktigt borde vi i stället ha mycket lägre hastigheter för att i alla situationer garantera minimal

Herr talman! Det är ofta brister i miljön som förorsakar de talrika barnolycksfallen, och jag tror att det går att med ganska enkla åtgärder göra samhället mer barnvänligt och barnsäkert. Först och främst måste vi garantera barnen en viss grundsäkerhet i 67 miljön och där måste naturligtvis trafikmiljön, som vi diskuterar i dag, ingå som en viktig del. Vi måste få ett aktivt barnskydd, utbyggd kollektiv barnomsorg — det har också betydelse för att minska olyckorna —, en grundläggande föräldrautbildning och en olycksfallsregistrering. Vi behöver dessutom ett kommunalt organ som tar ett samlat ansvar för hela det område som har med barn att göra både när det gäller trafik och när det gäller andra aspekter. I förra veckan ringde en mamma till mig. Hon hade på väg till sitt arbete från bussen sett hur små barn lekte i en trasig och övergiven bil alldeles intill en hållplats i en mycket trafikfarlig miljö. När hon kom fram till arbetet började hon ringa runt till kommunens myndigheter för att få bort bilvraket. Hon började med polisen men den hade ingenting med gamla bilvrak att göra. Det hade inte heller gatukontoret, trafikföreningen eller fritidsnämnden i kommunen. Hon slutade hos sociala centralnämnden, som ju har ett ansvar för barnen i kommunen. Men ingenstans var man beredd att ta ansvar för att få bort det här bilvraket som lekplats i den farliga trafikmiljön. Det behövs alltså ett lokalt organ som direkt tar på sig ett samlat ansvar och som kan åtgärda sådana från trafiksynpunkt och från andra synpunkter farliga miljöer. Jag tror även att man måste få någon form av en aktiv bevakning och barnskydd i bostadsområdena som siktar till att bevaka miljön men också till att förändra barnens hela miljö — både trafikmiljön, lekmiljön och den miljö där barnen annars vistas. En liten fråga till Arne Persson. Det sägs i betänkandet att resultatet av trafiksäkerhetsverkets arbete väntas ”inom en snar framtid”. Vad innebär det? När kommer utredningen att vara klar, och när kan man räkna med att barnens trafikmiljö kommer att åtgärdas? Det är en direkt följdfråga. Här krävs snabba insatser för att få bort de tragiska trafikolyckorna.

Herr talman! Arne Persson är uppenbarligen positivt inställd till en förbättrad utbildning för motorcyklister och mopedister — åtminstone tolkade jag hans inlägg på det sättet. Ändå blev jag litet förundrad över hans sätt att fullfölja den tanken genom att konstatera att utbildning av motorcykelförare har vi redan. Den har vi haft sedan lång tid tillbaka, och det är inte heller den delen av utbildningen som jag är intresserad av att förstärka — det kanske också behövs, men där ligger inte de främsta bristerna. Bristerna består i att de blivande motorcyklisterna får en alldeles för dålig utbildning på att köra motorcykel — inte detta med trafikkunskap och att lära sig trafikmiljön men att hantera den tunga tingest som en motorcykel är. Det är där jag menar att det finns ett glapp, och en annan och ny utbildning skulle kunna fylla den luckan. En sådan utbildning har prövats av en del motororganisationer på frivillig basis, utan några krav från samhället och utan några krav från körskolorna på att utbildningen måste vara genomgången innan den bli vande motorcyklisten får gå vidare i sin trafikutbildning. Det visade sig Nr 23 att denna utbildning ledde till fantastiska resultat när det gäller sådant Onsdagen den som man i förstone kanske inte tänker på. De flesta tror att en motorcykel 9 november 1977 inte kan bromsas på mer än ett sätt och att tekniken inte kan varieras särskilt mycket. Men se, det visade sig att detta gick alldeles utmärkt. — Trafiksäkerhet och De ”elever” som genomgick denna frivilligutbildning lyckades — för att — trafikföreskrifter, nu bara ta detta lilla exempel — förbättra sin förmåga att bromsa mo = Mm.m. torcykeln med 50 96. Detta betyder oerhört mycket från trafiksäkerhetssynpunkt. Det är därför jag tror att vi skulle ha åtskilligt att vinna på att införa ett obligatorium för denna typ av utbildning på motorcykel. Om Arne Persson nu kan utlova ett kompetensbevis för mopedförare, så är naturligtvis det att hälsa med tillfredsställelse. Men då inställer sig nästa fråga: Är Arne Persson då också beredd att acceptera den konsekvens som ett införande av detta kompetensbevis måste medföra, nämligen någon form av utbildning i att hantera mopeden och i att klara den trafikmiljö som mopedisten skall vistas i? Är Arne Persson med andra ord beredd att förorda att denna typ av utbildning skall erbjudas inom skolans ram och avslutas med utfärdandet av det här kompetensbeviset? Om Arne Persson är beredd att göra det, tror jag att åtskilligt har kunnat uppnås även på denna punkt.
Herr talman! Vi är säkerligen överens om att här bör vidtas alla åtgärder för att förbättra trafikförhållandena och kunskaperna såväl hos dem som kör moped och motorcykel som hos dem som kör bil. Riksdagen har ju beslutat införa ett motorcykelkort. Jag minns nu inte när lagen träder i kraft, men det bör då finnas förutsättningar för att motorcyklisterna får en specialutbildning i att föra motorcykel. Det var ju det som var meningen, och riksdagen var helt enig om detta beslut. Om utbildningen av mopedförare skall ske inom skolans ram eller på annat sätt är jag inte beredd att svara på. Men jag är överens med Per Unckel om att också mopedisterna, både de yngre och de äldre, skall få trafikutbildning, så att de inte blir farliga för sig själva och andra på vägarna. En sådan utbildning kommer säkerligen till stånd inom en mycket snar framtid. Det förekommer f. ö. redan trafikundervisning i skolorna, låt vara att den inte är direkt inriktad på mopedisterna utan mera är en allmän trafikundervisning. Jag kan inte exakt säga vilken dag arbetsgruppen kommer att avlämna sitt betänkande om barn och trafik. Man har emellertid aviserat att det skall komma inom en nära framtid. Jag vågar inte säga om det kommer redan i år, men det blir i alla fall mycket snart. Vi bör därför avvakta och se vad denna grupp har att föreslå. Jag förutsätter att gruppen kommer att föreslå många åtgärder, något som jag anser vara helt nödvändigt. Jag delar Inga Lantz uppfattning att arbetet för att eliminera barnolycksfallen i trafiken måste skärpas. Barnolycksfallen är fruktans 69 värda, även om de trots den tilltagande trafiken inte har ökat, eftersom det redan vidtagits många åtgärder, bl.a. av kommunerna i samband med planering av nybebyggelse. Men trots detta måste man ytterligare skärpa arbetet på detta område.

Herr talman! Jag satt och lyssnade på Allan Åkerlind och bestämde mig för att jag såsom moderat ledamot av trafikutskottet borde gå upp och säga några tröstens och hugsvalelsens ord till honom. Jag delar nämligen i nästan alla avseenden hans synpunkter på frågan om absoluta hastighetsgränsen. De nuvarande bestämmelserna har många nackdelar som man kan dra fram. De är trafiksäkerhetsnedsättande i den mån som föraren ofta är tvungen att ägna mycken tid åt att hålla ett öga på hastighetsmätaren. De är demoraliserande för laglydnaden i landet, eftersom ett otal förare ständigt, nästan principiellt, överskrider den tillåtna hastigheten med 20 å 30 km. Det finns också risk för att en budgetminister i framtiden kan tänkas att i stället för att lägga ned pengar på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder på vägnätet slå in på vägen att sänka hastigheten ytterligare — så mycket mer som man här kan använda energivapnet, som Arne Persson talade om. Det finns alltså mycket gott att säga om Allan Åkerlinds funderingar. Nu finns det ingen reservation, men vi inom den borgerliga majoriteten har diskuterat igenom frågan. Vi konstaterade för det första att försöksverksamheten i det närmaste är avslutad och att man, innan en utvärdering skett, inte skall ge sig in på något nytt. Vi konstaterade för det andra att tiden allmänt sett inte är mogen för ett omtänkande på detta område, så mycket mer som det med kraft kan påvisas att olycksfrekvensen relativt sett har sjunkit, vilket antagligen till stor del är hastighetsbegränsningarnas förtjänst. Det är då mycket svårt att under ansvar operera i motsatt riktning. Personligen försökte jag att påverka kollegerna i utskottet, men jag möttes av det argumentet att tiden inte var mogen för att dra upp en större debatt i riksdagen om hastighetsbegränsningar på våra vägar. Jag tycker i alla fall att den här minimidebatten har varit nyttig för de synsätt som både Allan Åkerlind och jag representerar och som i grunden, om jag skall vara ärlig, utgör en moderat ideologi, nämligen att man i så stor utsträckning som möjligt skall ha förtroende för den enskildes förmåga att känna ansvar. Jag skulle kunna tänka mig att ytterligare trösta Allan Åkerlind med att peka på möjligheten, när nu försöksperioden tar slut, att återkomma » med motioner i vilka man t.ex. begär en försöksverksamhet med rekommenderad, generell hastighetsbegränsning på de få och korta motorvägar som finns i landet. Dessa motorvägar är såvitt jag vet byggda för en hastighet på 130 km, och med den hastigheten kör i dag många bilister på dem. Trafiken på våra motorvägar är ju inte överväldigande. — Nr 23 Det här är alltså något som kanske även dagens motståndare till re Onsdagen den
Herr talman! Jag är tacksam för de tröstens ord som herr Clarkson har riktat till mig. Det är roligt att höra att det finns ledamöter i trafikutskottet som inte är helt förstockade. Vad gäller herr Clarksons funderingar om nya försöksperioder vill jag säga att dessa i så fall måste bli mycket korta. De får inte bli så långa att t.o.m. trafikutskottet glömmer när de har börjat.

Herr talman! Trafiksäkerheten är en stor och viktig fråga, där många riksdagsmän är personligen engagerade. Det stora antalet motioner — i år över 20 — är ett uttryck för detta. Varje år i november brukar vi ha en debatt här i kammaren om trafiksäkerheten. Den brukar alltid komma vid den från trafiksäkerhetssynpunkt farligaste årstiden, den som nu förestår. På detta område har den förra regeringen tagit många goda initiativ, och reformarbetet fortsätter. Det är typiskt att herr Hjorths motion från januari om obligatoriskt varselljus löstes genom en lagstiftning, som trädde i kraft den 1 oktober i år. Ett omfattande utredningsoch utvecklingsarbete pågår. Då nästan alla frågor på detta område är föremål för utredning, är det inte så lätt för oss i trafikutskottet att direkt tillstyrka motioner i frågor, som just nu är föremål för en seriös behandling inom exempelvis trafiksäkerhetsverket. Med hänsyn till vår ökande trafik är det därför tillfredsställande, som Arne Persson anförde, att antalet trafikolyckor har minskat under den senaste tiden. Häromdagen gick genom pressen ett TT-meddelande med rubriken Trafikdöden starkt nedåt. Av texten framgår att under årets första tio månader 670 personer omkom i trafiken. Det är en minskning med 112 jämfört med samma period i fjol. I oktober i år omkom 82 personer jämfört med 100 i fjol. Medelantalet omkomna i oktober 1972-1976 var 95 enligt trafiksäkerhetsverket. Tolka nu inte detta som något slags förnöjsamhet från en ledamot av trafikutskottet — långt därifrån. Men jag tycker att dessa siffror förtjänar att omnämnas, och de är faktiskt en uppfordran till nya insatser på detta område. Nedgången kan ha många orsaker. Jag är inte expert på området och vågar därför inte med stor bestämdhet yttra mig. Men jag har hört många experter, som har ansett att bilbältet spelat en viktig roll. Framför allt anser man att det inte blir så många verkligt svåra olyckor, sedan bilbältet kom till användning. 7 Spriten i trafiken spelar också en viktig roll. Vid 13 dödsolyckor i oktober innevarande år misstänks alkoholpåverkan hos någon av de inblandade förarna. Informationsverksamheten också på detta område måste fortsätta. Polisövervakningen av trafiken är i stort sett oförändrad. Här räcker inte de polisiära resurserna till. Man har måst prioritera andra områden av polisiär verksamhet. Också arbetstidsförkortningen inom poliskåren har spelat en roll. Det är bra med polisiära insatser i trafiken. Att polisen är synlig ute i trafikvimlet verkar dämpande. I dag har polisen i vårt land 1400 man engagerade i den trafikövervakande verksamheten. Det är egentligen inte mycket. Det blir inte många per distrikt, om man tänker på semestrar och ledigheter. Stockholm, Göteborg och Malmö har av naturliga skäl fått prioriteras, och därför är inte många poliser synliga ute i trafikvimlet i de olika distrikten. Förhoppningsvis kan man ge uttryck åt den tanken att ökade medel för denna viktiga verksamhet kan ställas till förfogande. I år liksom tidigare föreligger motioner om att mopedförare skall ha skyldighet att vid färd med moped bära skyddshjälm. Jag kan då nämna att vi i det fallet har tryckt på. Utredningsarbetet har pågått. Den uppmärksamme lyssnaren av radio och TV i går kväll fick klart för sig att detta ärende behandlades så sent som i går av trafiksäkerhetsverkets styrelse, som enhälligt beslöt att göra en framställan till regeringen om obligatorisk skyddshjälm från den 1 januari 1979. Varför inte omgående? frågar naturligtvis någon då. Det är inte möjligt, säger de som kan denna sak ordentligt, därför att det fordras tillverkning av minst 350 000, kanske 400 000 hjälmar. Det tar sin tid, alldenstund utgångspunkten är den att bara 10 96 av mopedisterna i dag använder sig av hjälm. Det är en viktig reform, som har efterlysts länge, som nu står inför sitt förverkligande. Det finns alltså anledning för oss i trafikutskottet att hoppas på ett fortsatt utredningsarbete med utnyttjande av alla tillgängliga resurser i syfte att åstadkomma resultat. Vi vill stödja trafiksäkerhetsverket i dess verksamhet liksom NTF. Trafiksäkerhetsarbetet i vårt land är en stor frivillig folkrörelse som engagerar många människor.

Herr talman! Samtliga utskottsföreträdare har påpekat det förhållandet att vi har ett minskande antal olyckor i trafiken. Det har talats om en minskning relativt sett, och nu sade herr Lindahl att det skett en minskning även i absoluta tal. Vi kan naturligtvis notera detta med tillfredsställelse, men jag tror att det är riktigt att vi, som herr Lindahl sade, inte tar detta med förnöjsamhet utan i stället som en uppfordran och rent av som en utmaning. Det förhållandet att nära tusentalet människoliv varje år skördas i trafiken och många tusen får allvarliga skador är ju oroande. Det har gjorts en hel del på trafiksäkerhetens område. Också de frivilliga trafiksäkerhetsorganisationerna har nämnts, och personligen tror jag att dessa har spelat en viktig roll. Men det finns naturligtvis ytterligare saker att göra, både för lagstiftare och för olika samhälleliga organ och myndigheter. Förbättrade fordon, säkrare vägar och en mera relevant utbildning skulle kunna spela trafiksäkerheten i händerna. När det gäller utbildningen är det inte minst fråga om förare av tvåhjuliga fordon, något som också tagits upp här i debatten. Det har också sagts att trafiksäkerhetsarbete är ett inslag i skolundervisningen. Det är helt riktigt, men jag hör ändå till dem som tror att man inte har kommit tillräckligt långt därvidlag. Bristerna i lärarnas fortbildning på området är antagligen fortfarande en hämsko i sammanhanget. Jag skulle, herr talman, vilja säga ett par ord med anledning av motionen 814, i vilken herr Richardson och jag tagit upp det förhållandet att just under den årstid som vi nu befinner oss i är olycksrisken alldeles speciellt stor. Det är vid årstidsväxlingar och temperaturväxlingar som halt väglag förekommer — och uppträder hastigt. Vi har sagt i motionen att man borde via riksoch lokalradion försöka få fram meningsfull information till trafikanterna. Utskottet har ställt sig mycket positivt till detta. I betänkandet berättas det att det pågår ett utvecklingsarbete. Utskottet har också fått besked om att information i trafiksäkerhetsfrågor kan förväntas komma att ges i lokalradion. Det finns möjligen anledning tillägga att man kanske inte bör begränsa denna verksamhet till lokalradions sändningar på reguljär tid, för den blir trots allt ganska kort. Lokalradion borde i akuta situationer få gå in via P3. Sveriges Radio har, sägs det, en ganska hård attityd när det gäller att släppa in sådana programinslag. Jag tror att den frågan måste lösas, och jag vill skicka med det som en hälsning när man fortsätter utredningsoch utvecklingsarbetet. Det har talats om mopedhjälmar. Eftersom jag får ett svar av kommunikationsministern i morgon om den saken, skall jag inte föregripa den debatt vi kommer att ha då. Jag hoppas få ett positivt svar nu, när trafiksäkerhetsverket i dessa yttersta dagar har gjort en enhällig framställning om att få ett sådant lagförslag. Trafikutskottet har sagt att orsaken till att utskottet inte har drivit på hårdare i denna fråga är att ändamålsenliga hjälmar har saknats. Detta är säkert riktigt. Men när det gällt att få fram sådana hjälmar har det nog inte arbetats med den skyndsamhet och den intensitet som hade varit önskvärd och nödvändig. Men, herr talman, jag är som sagt optimistisk inför morgondagens svar i denna del.
Herr talman! Elver Jonsson talade om möjligheterna att få radion att medverka i trafiksäkerhetsfrämjande syfte, och det är något som redan har prövats på en del platser i landet. I och med att lokalradion nu börjar eller har börjat sin verksamhet på de flesta platser i Sverige kommer också sådan medverkan från radions sida att bli allt vanligare. Vid in vigningen av lokalradion i Sjuhäradsbygden, alltså ett område i Älvsborgs län, meddelades sålunda att man där har möjligheter att bryta pågående program för att lämna meddelande om trafikförhållandena på våra vägar, t.ex. vid halt väglag. Man förutsätter sålunda att radion mer och mer skall kunna medverka och ge bilisterna uppgifter om vägförhållandena i olika delar av landet. Detta kan ske inte bara i lokalradion utan också regionalt och i samverkan. Jag tror därför, i likhet med Elver Jonsson, att denna radioinformation kan komma att betyda mycket för att öka trafiksäkerheten.

Herr talman! Enligt Allan Åkerlind bör tydligen olagligheten när det gäller farten på våra vägar göras laglig. Man kunde nästan tolka hans yttrande som någonting i den stilen. Men nu har vi ju i lag bestämda fartgränser. De hålls dock inte av alla trafikanter. Det är enligt Allan Åkerlind bara ett fåtal som gör det. Av tillgänglig statistik vet vi att olycksriskerna minskar på belagda vägar upp till 11 meters bredd, men på vägar av 13 meters bredd får vi en mindre ökning av olycksfallsfrekvensen. En väl avvägd vägbredd i kombination med lämplig fartgräns måste väl då vara det rätta sättet att uppnå en så acceptabel olycksfrekvens som möjligt. Frågan är bara vad som är acceptabel olycksfrekvens. Jag är nästan beredd att ställa frågan huruvida Allan Åkerlind anser trafiksäkerhetsutredningens arbete som onödigt bara därför att arbetet inom utredningen inte går tillräckligt snabbt. Vad sedan gäller mopedförarutbildningen kan man hålla med om att den i många stycken är oacceptabel. Personligen tror jag dock att kommunerna där kan göra en stor insats. Ungdomarna vill inte ha allting färdigserverat. I den kommun som jag kommer ifrån, Oskarshamn, har vi upplåtit råmark till ungdomarna, där de själva har anlagt en övningsbana för mopedkörning. Det har slagit mycket väl ut, och vi är övertygade om att vi senare kommer att få se resultatet av dessa övningskörningar. Vi kan förvänta oss att de övningarna kommer att ge ett mycket bra resultat, när ungdomarna kommer ut i trafiken. Detta kanske kan vara ett litet tips att skicka med till de kommunala myndigheterna.
Herr talman! Jag kritiserades rätt märkligt i det senaste anförandet. Det talades om vägbredderna, men jag har inte alls tagit upp dessa till debatt. Det tyckte jag var ointressant i sammanhanget. Jag anser emellertid inte, för att nu gå in på den frågan, att trafiksäkerhetsarbete är onödigt, men det skall inte vara en propp eller ett sabotage mot en vettig trafiklösning. Kommer man in på hur vägarna är gjorda, kan man också fråga sig varför vi på vissa ställen har helstreckade mittlinjer, som det är absolut förbjudet att korsa, och varför vi har litet längre streck på andra ställen, Nr 23 där man rekommenderas att köra om med försiktighet. Det är också Onsdagen den

Herr talman! Lagutskottet behandlar i detta betänkande en motion av Jan Bergqvist angående formerna för utseende av företagsrevisorer. Motionären yrkar att länsstyrelsen skall få rätt att utse minst en revisor i företag som är skyldigt att ha revisor. På grund av FN-uppdrag är Jan Bergqvist förhindrad att närvara här i dag och delta i debatten. Detta ärende har i vanlig ordning remissbehandlats, och av de remissvar som lagutskottet har fått in är det tre som vi i den socialdemokratiska gruppen tillmäter mycket stor betydelse. Det är remissvaren från Landsorganisationen, TCO och kommerskollegium. I Landsorganisationens remissyttrande framhålls bl.a. att LO betonar nödvändigheten av att revisionsfunktionens ställning stärks i företagen genom bl.a. en utbyggd förvaltningsrevision och en mer oberoende ställ ning för revisorerna än nuvarande förhållanden medger. LO kan därför ansluta sig till motionens förslag. TCO skriver sammanfattningsvis följande: ”Den i aktiebolagslagen införda bestämmelsen om kvalificerade revisorer utgör ett steg i riktning mot ökad självständighet. Det i motionen framlagda förslaget innebär, om det antas, en ytterligare förstärkning. Ett genomförande av förslaget ligger helt i linje med TCO:s tidigare ställningstaganden.” Kommerskollegium framhåller att motionären pekar på en mycket viktig principiell fråga. Men kommerskollegium, som är tillsynsmyndighet sedan den 1 juli 1973, redovisar också mycket riktigt i sitt remissvar alla de uppgifter kommerskollegium har sig ålagda såsom tillsynsmyndighet. Kommerskollegium konstaterar vidare att revisorernas egna organisationer utför ett mycket stort arbete för att revisionerna skall bli så kvalificerade som möjligt. Och det vill jag inte på något sätt förtiga i denna talarstol. Men kommerskollegium pekar även på nödvändigheten av att förbättra utbildningen av revisorer, att kommerskollegium kan utfärda mera föreskrifter och anvisningar om hur revisionen skall gå till m.m. Kommerskollegium har också utarbetat en hel del planer, men man konstaterar samtidigt att man i dag saknar resurser för att förverkliga alla dessa planer. Jag vill mot denna bakgrund uttala förhoppningen att kommerskollegium snarast får en förstärkning av de personella resurserna för att på rätt sätt kunna fullgöra sina uppgifter. I sitt remissvar framhåller kommerskollegium vidare att den fråga som motionären tar upp är en delfråga inom ett mycket större problem. Det gäller frågorna om företagsrevisorns allmänna ställning och hans ansvar gentemot företagets olika intressenter. Det gäller revisorernas rapporteringsmöjligheter och deras skyldigheter samt revisionens och revisionsberättelsens inriktning, innehåll och omfattning. Kommerskollegium avslutar sitt remissvar med att framhålla att hela det här komplexet av frågor behöver bli föremål för en närmare utredning. Därefter kan man bättre ta ställning både till den delfråga som motionären, Jan Bergqvist, här har aktualiserat och till de övriga frågor som kommerskollegium berör i sitt remissvar. Det här remissvaret har vi i vår grupp i utskottet tillmätt den allra största betydelse, och vi finner det helt naturligt att föreslå riksdagen att hos regeringen begära att en förutsättningslös utredning snarast tillsätts. Mot den bakgrunden har vi också, när det inte varit möjligt att få ett samlat utskott bakom det förslaget, avgivit reservation. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid lagutskottets betänkande.

Herr talman! Frågan om hur revisorer skall utses och deras ställning i företagen har tidigare diskuterats i olika sammanhang, bl.a. här i riksdagen. Med hänsyn till att revisionen är mycket betydelsefull för kontrollen av att företagen sköts på ett riktigt sätt och då revisionen är viktig inte bara för företaget utan även för företagets intressenter — de anställda, borgenärerna, samhället, leverantörer och kunder m.fl. — är det ej förvånande att revisorernas ställning kommit att övervägas när det gäller såväl valsätt som kvalifikationer och uppgifter. I föreliggande utskottsbetänkande behandlas motionen 648, vari föreslås att länsstyrelsen skall få i uppgift att utse en revisor i varje företag som är skyldigt att ha revisor. Mot bakgrund av motionskravet finns det anledning att något beröra det utredningsoch lagstiftningsarbete gällande bl.a. företagsrevisionen som bedrivits under 1970-talet. I december 1975, alltså för knappt två år sedan, fattade riksdagen beslut om införande av en ny aktiebolagslag, vilken trädde i kraft den 1 januari i år. I lagen stadgas att bolagsstämman skall utse minst en revisor men att i bolagsordningen kan införas bestämmelser om att andra organ skall utse ytterligare revisorer. För att skydda minoritetsintressen finns rätt för viss minoritet — en tredjedel vid bolagsstämman — att begära att länsstyrelsen skall utse en revisor. För att få garantier för att större bolag utser tillräckligt kvalificerade revisorer stadgas att företag med exempelvis mer än 200 anställda eller börsnoterade företag skall ha auktoriserad revisor och att andra företag med ett eget bundet kapital över 1 milj.kr. skall ha auktoriserad eller godkänd revisor. Sedan 1973 handhar kommerskollegium frågan om auktorisation och godkännande av revisorer samt utövar viss tillsyn av deras verksamhet. Frågan om huruvida bolagsstämman eller samhället skall utse revisorer diskuterades i propositionen med förslag till ny aktiebolagslag, bl.a. mot bakgrund av att samarbetsutredningen 1970 hade föreslagit att samhället skulle få möjlighet att utse revisorer i vissa aktiebolag och ekonomiska föreningar. Dåvarande statsrådet Lidbom, som framlade propositionen, ville 1975 inte ta slutgiltig ställning till frågan, eftersom den då övervägdes i industridepartementet. Däremot underströk han att det var självklart att revisorernas uppgift inte bara är att beakta aktieägarnas intressen, utan att de vid sin granskning också måste ägna stor uppmärksamhet åt i vad mån bolagsledningen beaktat samhällets, de anställdas och övriga borgenärers intressen. Han nämnde även hänsynstagande till den aktieköpande allmänhetens intressen samt framhöll vikten av att revisorerna intar en självständig ställning inte bara i förhållande till styrelse och verkställande direktör utan också i förhållande till bolagsstämman. I mars 1976, alltså för ett och ett halvt år sedan, beslöt den dåvarande regeringen att samarbetsutredningens förslag om tillsättande av offentliga — Nr 23 revisorer inte skulle föranleda någon åtgärd. Som skäl angavs att behovet Onsdagen den minskat genom vidgade möjligheter till insyn i företagen genom den 9 november 1977 nya aktiebolagslagen och bokföringslagen liksom lagen om styrelsere= se presentation för samhället. Opartisk företags När nu, genom motionen, kravet åter väckts om att samhället skall — revision utse revisorer i företagen finns anledning att utöver de nya lagarna på området påminna om pågående utredningsarbete. Låt mig nämna att 1974 års bolagskommitté bl.a. har att pröva i vad mån bokföringspliktiga företag av typen handelsbolag, enskild näringsidkare eller stiftelse bör ha laglig skyldighet att utse revisor samt frågan om eventuella kvalifikationskrav på revisorer i större företag av dessa typer. År 1975 tillsattes stiftelseutredningen, som bl.a. har att behandla frågor om bokföringsplikt och revision i framför allt stiftelser. År 1973 tillkallades en utredning om utländska övertaganden av svenska företag, vilken utredning, enligt vad utskottet erfarit, bl.a. prövar förslag om införande av möjlighet till offentlig revision av utlandsägda företag. Herr talman! Det är mycket betydelsefullt att revisorerna har en självständig och oberoende ställning samt tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra ett fullgott revisionsarbete. Men vem som utser revisorerna är inte det viktigaste. Erfarenheterna av det nuvarande systemet ger ej vid handen att andra sätt än det nuvarande att utse revisorer skulle vara bättre. Även samrådsutredningen, som avgav sitt betänkande 1970, var osäker beträffande fördelarna med offentliga revisorer och föreslog endast en försöksverksamhet. Inom banker och försäkringsbolag har vi sedan länge av samhället utsedda revisorer vid sidan av de av bolagseller föreningsstämma utsedda. Erfarenheterna från dessa områden visar att revisorerna utför sitt arbete på samma självständiga sätt oberoende av vilket organ som utsett de olika revisorerna. Ett bifall till motionskravet skulle medföra behov av många fler auktoriserade eller godkända revisorer än f.n. På grund av bristen främst på auktoriserade revisorer skulle detta vara svårt att genomföra. Kunde det genomföras skulle otvivelaktigt kostnadsökningar uppstå för företagen. Det är många företag det skulle komma att gälla. Enbart antalet aktiebolag är över 100 000. Det kan vara av intresse att ta del av hur en länsstyrelse ser på en eventuell uppgift att utse revisorer i alla företag. Länsstyrelsen i Stockholms län har beretts tillfälle att yttra sig över motionen och avvisar förslaget samt framhåller att det med hänsyn till det stora antalet revisorer som det skulle komma att gälla finns uppenbar risk för att förfarandet endast blir en tom formalitet. Motiv för att avvisa motionskravet finns även i dåvarande statsrådet Lidboms interpellationssvar i mars i fjol till Jan Bergqvist, vars motion vi nu behandlar. I svaret framhölls bl.a. att om den offentliga revisorns 79 granskning och rapportskyldighet skulle överensstämma med övriga revisorers var det tveksamt om den av samarbetsutredningen förordade reformen verkligen på ett meningsfullt sätt skulle öka den information som nu lämnas ut om företagen. Med hänsyn till den nya aktiebolagslagen borde enligt Carl Lidbom praxis t. v. avvaktas. Herr talman! Lagutskottet är enigt i fråga om att ej tillstyrka motionsförslaget, men i en vid betänkandet fogad reservation av utskottets socialdemokratiska ledamöter föreslås att riksdagen med anledning av motionen skall ge regeringen till känna att en allmän översyn av den lagstiftning som reglerar företagsrevisionen bör komma till stånd. Utskottsmajoriteten anser däremot att motionen enbart bör avslås. Med hänsyn till den lagstiftningsändring som nyligen genomförts och det utredningsarbete som pågår finns enligt utskottsmajoritetens uppfattning ej anledning att nu begära en översyn av revisorernas ställning. Låt mig erinra om att såväl aktiebolagslagen som bokföringslagen trädde i kraft vid senaste årsskiftet och att därigenom plikten att ha kvalificerad revisor ökat och att en väsentligt öppnare redovisning numera krävs. Nya jävsregler har också tillkommit för revisorerna. Dessutom har en bokföringsnämnd inrättats. Vidare har genom medbestämmandelagen de anställda fått rätt till information om företagens ekonomiska förhållanden och till insyn i bokföringen. Eftersom ny lagstiftning just börjat tillämpas bör enligt vår mening nya utredningskrav nu ej ställas. Det finns all anledning att avvakta erfarenheter av den nya lagens betydelse för revisorernas ställning och arbete.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
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Martin Olsson i sitt anförande lämnar en redogörelse för det lagstiftningsarbete som har utförts de senaste åren och även åberopar de utredningar som nu arbetar. Men där slutar Martin Olsson i sin redogörelse. Han gör inte någon som helst utblick mot framtiden, och han lyckades undgå att med ett enda ord nämna den blick framåt i tiden som bl.a. kommerskollegium gör i sitt remissvar. Han sade inte heller ett ord om vad de två stora löntagarorganisationerna framhåller i sina remissvar. Det skulle ha varit välgörande om Martin Olsson också deklarerade hur han ser på kommerskollegiums synpunkter på en utredning. Det är det som vi har tagit fasta på i vår reservation, och vi föreslår en sådan förutsättningslös utredning. Vi anser att den är motiverad trots det lagstiftningsarbete som har ägt rum under 1970-talet.
Herr talman! När det gäller remissyttrandena vill jag hänvisa till dem. Först vill jag ändå erinra Lennart Andersson om att vi har en ny lagstiftning på området och att utredningar pågår — det har även remissinstanserna påpekat. Kommerskollegium säger att skall en utredning beträffande revisorernas ställning göras, etc. — man säger inte att den skall göras. Vidare säger kommerskollegium att då måste man beakta att aktiebolagslagen varit i kraft endast ett fåtal månader, och man hänvisar till att styrelserepresentationen för de anställda kan reducera vissa nackdelar med nuvarande system för utseende av företagsrevisorer. Vad kommerskollegium trycker på är att revisorerna skall ha en självständig och oberoende ställning och att det är viktigt att kvaliteten höjs på den utförda revisionen. Och kommerskollegium säger att innan åtgärder vidtas kan det finnas skäl att avvakta eventuella förslag från 1974 års bolagskommitté om revisionsplikt i ytterligare företagsformer. När det gäller övriga remissinstanser hänvisar jag till länsstyrelsen i Stockholms län, som ju direkt avvisar förslaget om att få till uppgift att utse revisorer. Ser vi på Industriförbundets remissyttrande finner vi att Industriförbundet har flera synpunkter mot ett genomförande av det förslag som upptas i motionen. Handelskamrarna har motsvarande synpunkter. Svenska handelskammarförbundet säger t.ex. att det finns risk att en revisor som utses av länsstyrelsen kommer att uppfattas som företrädare för skatteintresset och inte som en opartisk granskare av företagets förvaltning. I LO:s remissyttrande står det att LO kan ansluta sig till motionsförslaget. Det är inte skrivet med entusiasm — man kan ansluta sig. Däremot är TCO:s remissyttrande mer positivt till motionen. I det fallet vill jag påpeka för Lennart Andersson att varken han eller någon annan socialdemokrat har yrkat bifall till motionen, så där har ju inte heller Lennart Andersson tagit upp TCO:s mera klara ställningstagande för motionsyrkandet. Ser vi på vad de som arbetar med revision, exempelvis de auktoriserade revisorerna, säger så finner vi att deras organisation, FAR, i sitt remissyttrande avstyrkt motionen. Organisationen understryker att revisorn inte skall uppfattas som informationsorgan. Man understryker revisorernas självständiga ställning och säger ungefär detsamma som utskottsmajoriteten i betänkandet, att något nytt inte har inträffat sedan interpellationsdebatten i mars 1976, när dåvarande statsrådet Lidbom avvisade det förslag som motionären nu tar upp. Sedan hänvisar FAR till kostnadsökningar m.m. Revisorsamfundet och Civilekonomföreningen har framfört motsvarande synpunkter och avstyrker förslaget. Jag har nu redovisat en del av vad remissinstanserna har sagt. Något starkt stöd för motionskravet finns inte. I det fallet var vi eniga även i utskottet. Kvar står frågan om man skall tillsätta en utredning nu. Utskottsmajoriteten anser, som jag nyss framhållit, att när vi har en alldeles ny lagstiftning som nu tillämpas första året skall vi inte gå åstad och begära en ny utredning av frågan. Vi måste kunna avvakta och se vilka förbättringar den nya lagstiftningen innebär, då ju utan tvivel revisorernas ställning avses bli stärkt i och med den nya lagstiftningen. Vidare har vi att ta hänsyn till det pågående utredningsarbetet, som inte bör föregripas. Därmed, herr talman, yrkar jag på nytt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det här inlägget från Martin Olsson kan jag inte tolka på annat sätt än att han är mycket nöjd med de förhållanden som i dag råder och anser att det inte behöver göras någonting för framtiden. Det är där skillnaden finns i uppfattningar oss emellan.

Herr talman! Hela utskottsbetänkandet andas en positiv inställning till vikten av att revisorerna har den fria och obundna ställning som vi talat om. I betänkandet talas det även om vikten av att reformarbetet följs. Vi säger klart och tydligt i slutet av betänkandet att utskottet ”förutsätter att regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen på området och tar de initiativ som kan visa sig erforderliga”. Detta är inte att se negativt på det hela. Frågan är bara: Skall riksdagen i dag, första året lagstiftningen gäller, begära en ny utredning eller skall riksdagen avvakta och utgå från att regeringen med uppmärksamhet följer det här området, liksom den har till uppgift att följa hur lagstiftningen tillämpas och fungerar på alla andra områden?

Herr talman! Då min motion om ersättning från allmänna försäkringen till privatpraktiserande psykoterapeuter nu behandlas och tyvärr avstyrkts av socialförsäkringsutskottet, vill jag helt kort göra några kommentarer. I det praktiska vårdarbetet blir man alltmer medveten om psykoterapins värde. Det är inte heller någon nyhet att fler och fler människor frågar efter psykoterapeutiska behandlingsmöjligheter. Vi vet också att väntetiderna ofta är långa för att få komma till en psykoterapeut. Jag kan förstå den oro man känt för denna alltmer omfattande verksamhet, som ibland kanske bedrivits i psykologins utmarker. Därför var det ganska naturligt att riksdagen våren 1976 biföll motioner om att särskild legitimation skulle införas för psykologer. Medicinalansvarskommittén, som fick i uppdrag att lägga fram ett sådant förslag, har också för snart ett år sedan överlämnat sitt förslag till regeringen, som f.n. 83 bereder det i sitt kansli. Visserligen har vi ännu inte sett det slutgiltiga förslaget när det gäller ansvarsförhållandena, men det finns väl ingen anledning att betvivla att den offentliga kontrollen skulle bli betryggande. Genom den nya psykoterapiutbildningen kommer vi även att få flera socionomer som behöriga psykoterapeuter. Naturligtvis bör dessa som privatpraktiserande med självständigt ansvar och erforderlig kompetens också få ersättning från försäkringskassan för utförd behandling. Det skall inte längre behöva vara så att den som går i terapi hos en läkare får ersättning från försäkringskassan — men inte den som får samma behandling av en psykoterapiutbildad psykolog eller socionom! När det gäller hos sjukvårdshuvudmän anställda psykologer är det i regel inte något problem — däremot när det gäller de privatpraktiserande. Liksom för de flesta andra vårdgivare — t.ex. läkare, tandläkare och sjukgymnaster — bör det för psykoterapeuter vara utbildningen och kompetensen som avgör frågan om ersättning från försäkringskassan — inte anställningens placering eller om sjukvårdshuvudmannen tecknat avtal eller ej. Någon svårighet att göra upp förteckningar över legitimerade psykoterapeuter bör knappast finnas. Riksförsäkringsverkets sju år gamla betänkande är inget argument mot att ersättning skulle utgå till de nu aktualiserade psykoterapeuterna. Dessutom kan tilläggas att avsteg redan gjorts beträffande privatpraktiserande sjukgymnaster. Låt mig till sist endast nämna Mentalvårdsbyrån här i Stockholm, som jag väl känner från mitt yrkesområde. Där tjänstgjorde åtminstone förra året fyra läkare, tre psykologer och ett tjugotal socionomer. Ersättning från försäkringskassan utgår för samtalsbehandling hos alla dessa tre personalkategorier, och då är att märka att de flesta psykoterapeutiska samtalen ges av socionomer. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet, eftersom detta är enigt. Men jag hoppas att det förslag om legitimation som medicinalansvarskommittén lagt fram och som nu bereds av regeringen snart skall presenteras. Också psykoterapiutredningen föreslog att behandlingar som utförs av psykoterapeuter med erforderlig kompetens skall berättiga till ersättning från allmän försäkringskassa. Därför räknar jag med att den nu existerande orättvisan mellan olika psykoterapeutiska vårdgivare när det gäller ersättningsfrågorna snart skall upphöra!

Herr talman! Bakom motionen 100 vid förra riksmötet, som nu har behandlats av kulturutskottet och föranlett detta betänkande, låg ytterst ett besök som jag fick för några år sedan av ett par makar som hade mist sin son i fjällen vid en olycka i svårt väder. De lät mig ta del av handlingar som visade att vad som inträffat mänskligt att döma hade kunnat avvärjas om vissa ganska enkla säkerhetsanordningar funnits. De kastade inte skulden på någon — de kunde inte göra det då det hade visat sig att myndigheter och andra som de vänt sig till hade förklarat att ingen huvudman finns som är ansvarig för fjällsäkerheten. De menade att skyltar, ett annat läge för skyltar, vissa signaler och annat i det inträffade fallet kunde ha betytt att olyckan inte hänt. Anledningen till att dessa föräldrar sökte upp mig var att de i tidningarna hade läst om min fråga till herr Geijer om en översyn av fjällräddningens organisation och utrustning. Den frågan var i sin tur föranledd av en olycka där några turister omkom och blev funna bara några hundra meter från räddningen. Min tanke var då att man kunde ha ett system av signaler med ljud eller ljus eller bådadera som kunde sättas i funktion vid dimma eller snöstorm. I vissa yttranden från ansvariga myndigheter som hade behandlat det fall jag nyss talade om hade man också ifrågasatt om inte ett sådant system borde prövas. Justitieminister Geijer var för sin del inte oroad — han ansåg att allt var perfekt. Han ville inte heller uttala sig om behovet av huvudman för fjällsäkerheten. Jag har för min del trott att någonting hänt sedan dess, men i dag, den 9 november 1977, började ett fjällsäkerhetssymposium i Trygg-Hansahuset i Stockholm, i det finaste höstväder. Den första punkten på dagordningen oroar mig. Man skall tala om fjällsäkerhet och ansvarsförhållanden, med inledning av STF:s ordförande general Stig Synnergren. Och det står följande: Fjällsäkerheten är numera en statlig angelägenhet men den förebyggande fjällsäkerheten saknar officiell målsman. Ingenting har alltså hänt. Jag vågar också påminna om vad som stod i tidningen I alla väder, nr 1 år 1977, under rubriken ”Försummad fjällsäkerhet”. Man anknyter där till min fråga till justitieministern i mars 1976 och säger bl.a.: ”Det är självklart att hela detta komplex måste studeras i ett sammanhang och det snart. De åtgärder som hittills vidtagits har skett styckevis och utan samordning. Visst är det bra att polisen håller föredrag om fjällvett, medverkar i massmedia och har kontakt med hotellvärdar, men det är verkligen inte detsamma som en målmedveten satsning på fjällsäkerheten. Den måste ovillkorligen anses vara det primära.” Och 85 så jämför man med sjöfarten. I januarinumret i år av tidskriften Turist finns det också en STF-rapport om säkerheten till fjälls. Jag ber att få citera några rader ur den: ”Vår fjällvärld är en unik tillgång för rekreation och friskvård. Det är glädjande att konstatera att fler och fler upptäcker detta och med de möjligheter som ökad fritid ger unnar sig allt fler en fjällsemester. Men med ökade skaror ökar också risken för olyckor.

Jag har med tillfredsställelse läst kulturutskottets betänkande, och jag har ingen anmärkning att göra mot det.

Herr talman! Detta betänkande bygger på en motion — nr 751 — som jag skrev till förra riksmötet. Jag har ingen kritik att rikta mot utskottets handläggning av motionen, men jag vill anföra några synpunkter som kan ge ytterligare belysning av vad det rör sig om. Den statliga heraldiska verksamheten har såväl före som särskilt efter omorganisationen 1953 varit föremål för kritik, inte minst i riksdagen. Det har gällt såväl den onödigt kostsamma organisationen som ärendenas handläggning. Då arbetsuppgifterna inom det sportelfinansierade riksheraldikeräm Nr 23 betet såsom heraldisk myndighet år 1953 övertogs av riksarkivet, som härvid fick en särskild heraldisk sektion under ledning av en förste arkivarie och heraldiker, varjämte en heraldisk nämnd inrättades, betrak-= tades detta som onödigt kostnadskrävande. Riksdagen har i sina utta = Statens heraldiska landen därefter uttryckligen framhållit den heraldiska organisationens verksamhet karaktär av provisorium. Man har vidare framhållit att verksamheten skall vara ekonomiskt självbärande, och man har förutsatt att regeringen vid lämpligt tillfälle lämnar riksdagen en redovisning för det ekonomiska utfallet. Så har ännu inte skett, vilket jag tycker vittnar om en viss nonchalans av den tidigare regeringen mot riksdagen. Det har framgått av kritiken i riksdagen, bl.a. i motioner, och även i press och radio, att den heraldiska sektionens föreståndare, numera med tjänstebenämningen statsheraldiker, tydligen ej haft full sysselsättning, eftersom han på tjänstetid kunnat fullgöra andra, ej statliga arbetsuppgifter, varvid en arkivarbetare har passat telefonen. Detta har sagts i pressen. Mot denna bakgrund var det mindre välbetänkt att utöka den heraldiska byråkratin med registreringen av kommunvapen hos patentoch registreringsverket, särskilt som man för särskiljande av vapen har klara heraldiska regler, som inte är desamma som vid särskiljande av varumärken. Jag menar att det hade varit bättre att låta heraldisk expertis sköta det hela på ert ställe. F. ö. måste det sägas vara helt onödigt att beröva kommunerna det tidigare rättsskyddet för vapnen och beträffande symbolen för deras kommunala självstyrelse ställa dem under statligt förmynderskap genom registreringen i patentoch registreringsverket för att bibehålla rättsskyddet för vapnen. Starka skäl talar för att den nuvarande ordningen ändras. Redan vid 1968 års riksdag påtalades i motionen 453 i andra kammaren det underliga förhållandet, att heraldisk sakkunskap ej var företrädd bland ledamöterna i statens heraldiska nämnd. Visserligen ansågs föredraganden vara sakkunnig, men det framhölls att denne vid upprepade tillfällen fått sina vapenförslag underkända av kommunerna, som i stället anlitat annan heraldisk sakkunskap. Föredraganden var alltså vid handläggningen av sådana ärenden att betrakta som jävig. Därför borde förutom antikvarisk, historisk, juridisk och konstnärlig expertis även heraldisk sakkunskap vara företrädd i statens heraldiska nämnd. Dessa mindre tillfredsställande förhållanden består alltjämt och tycks ha förstärkts, då en ny föredragande statsheraldiker, som tidigare ej dokumenterat sig som sakkunnig på det heraldiska området, haft vissa svårigheter. Jag skall anföra några exempel, som ligger bakom min motion: Norsjö kommun i mitt hemlän fick nyligen ett vapen utarbetat av riksarkivet och godkänt av heraldiska nämnden. Vapnet var feltecknat, då figurerna var oriktigt placerade i den kluvna sköldens fält. Den i den nya storkommunen ingående Malå kommun hade redan ett bra vapen, representerande skogsbruket, men detta blev ej symboliserat. I stället symboliserades jordbruket med ett veteax. Det fatala med denna symbol 87 är emellertid att gränsen för vetets odling går långt söder om Norsjö. Örnsköldsvik hade tidigare ett gammalt bra vapen med bl.a. en vågskura, dvs. våglinje tvärs över skölden. Naturligtvis skulle riksarkivet vara klåfingrigt och ändra på något och tecknade en s.k. karvskura i stället för den tidigare fullt riktiga vågskuran. Härigenom överensstämde ej den fastställda beskrivningen med den godkända teckningen. Jag kan också anmärka på vad som hänt med Sotenäs kommunvapen. Om man gjort sig besväret att bedriva någon historisk forskning, hade man funnit att sigillbilderna för Sotenäs och Stångenäs härad i Bohuslän blivit förväxlade på 1700-talet. Genom riksarkivets underlåtenhet att göra en utredning i frågan har Sotenäs kommun oriktigt fått Stångenäs plattfisk i sitt vapen. Det har ofta påtalats på senare tid. Denna är f. ö. felaktigt placerad i vapnet, vars s.k. bård dessutom är oriktigt tecknad. Det finns väl möjligheter att ta upp den här frågan senare. Heraldiska nämnden avstyrker motionsförslaget om att heraldisk sakkunskap skall tillföras nämnden och säger sig fungera effektivt. Den motsätter sig också ett överförande av den heraldiska verksamheten till patentoch registreringsverket och motiverar detta med att patentverket saknar heraldisk sakkunskap, vilket jag anser besynnerligt. Med de uppgifter som föreligger har dock utskottet, som jag ser det, inte haft möjligheter till någon annan skrivning. Varför skall f. ö. staten hålla ett mycket kostnadskrävande organ för att utarbeta olika vapen? Detta kan lika väl överlämnas åt mera kunniga heraldiker och konstnärer utanför den statliga verksamheten. Varför kan man ej såsom i Danmark ha en statens heraldiske konsulent, vilket vore mera ändamålsenligt och betydligt mindre kostnadskrävande? Här finns en besparingsmöjlighet, och det föreligger anledning att återkomma i frågan, vilket förmodligen sker ganska snart. Jag har i dagens läge inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I motionen 1128 har jag begärt att frågan om medicinsk rådgivning och hjälp till yrkesdansare skall bli föremål för en utredning. Anledningen till min begäran är följande. För det första är den undervisning i kroppens fysiologi som i dag ges till yrkesdansareleverna av begränsad art och mycket varierande. För det andra saknar i dag yrkesdansarna till stor del tillgång till medicinsk expertis. För det tredje kan man konstatera att många skador är ytterst vanliga i dag hos yrkesdansarna. Det gäller t.ex. muskelskador och seninflammationer. Dessa skador skulle enligt min mening kunna minska i antal, om eleverna gavs en grundlig undervisning i hur sådana skador uppkommer. Den undervisning som eleverna i dag får i kroppens fysiologi varierar mellan olika undervisningsinstitutioner. Där en sådan undervisning över huvud taget ges, ges den med ca en undervisningstimme i veckan av den totala undervisningstiden, som varierar mellan 9 och 38 veckotimmar. Att vara yrkesdansare ställer stora krav på dansarens fysiska kondition. En yrkesdansares utbildning och träning kan från fysisk synpunkt mycket väl jämställas med elitidrottsmannens situation. Både yrkesdansaren och elitidrottsmannen utför sin uppgift med sin egen kropp som verktyg. Det är därför av stor vikt att de får en grundlig undervisning om hur den egna kroppen fungerar och var den egna kroppens toleransnivå ligger. Givetvis är det också av vikt att de får tillgång till medicinsk expertis för att kunna förebygga och åtgärda yrkesskador. För elitidrottsmännen har dessa problem till största delen lösts på ett godtagbart sätt eller också ligger frågorna f. n. under utredning. Men när det gäller yrkesdansarna är detta område fortfarande mycket eftersatt. Kulturutskottet anför i sitt betänkande att dansarutredningen, såvitt utskottet kunnat finna, har tagit hänsyn till såväl elevernas behov av utbildning i arbetsfysiologi som elevernas behov av experthjälp och att läkare med ortopediskt kunnande har anställts vid vissa institutioner. När det gäller den medicinska expertisen har jag tyvärr inte kunnat göra samma upptäckt som utskottet har gjort. Det finns inget förslag från dansarutredningen när det gäller den medicinska expertisen. Det är inte heller så märkligt, eftersom utredningen inte hade den uppgiften enligt de direktiv som utredningen givits. Undervisningen i kroppsfysiologi har, som utskottet också påpekar, dansarutredningen visserligen berört. Utredningen föreslår att av en total undervisningstid för dansare på 13-19 undervisningstimmar i veckan skall eleverna ges en undervisning i akrobatik under en undervisningstimme i veckan. Detta gäller för grundskolans elever i årskurserna 4-9. I denna akrobatikundervisning skall också ingå något som kallas fysisk träning.

Vidare föreslår utredningen att man skall genomföra dessa förslag successivt under en treårsperiod med start under hösten 1978, alltså om ett år. Efter vad jag har funnit innebär dessa förslag inte någon större utvidgning av undervisningen i kroppens fysiologi men förmodligen en ökad enhetlighet i denna undervisning. Inte heller täcker förslaget in de elever som redan nu genomgår sin utbildning eller som redan har klarat av den. Enligt min mening borde man lägga större vikt vid dessa frågor. Undervisning i kroppens fysiologi tillsammans med experthjälp borde ges till såväl blivande som redan verksamma yrkesdansare. Jag finner det dock inte meningsfullt att i dag ställa något yrkande, eftersom ett enigt utskott har framlagt detta betänkande. Jag när ändå en förhoppning om att man inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna nå en lösning på dessa problem på ett för yrkesdansarna tillfredsställande sätt.